Fru talman! Hans Karlsson är en insiktsfull person och har goda kunskaper om det här området. Därför är det naturligt att han har lett en arbetsgrupp inom utskottet som har kommit fram till att göra tydliga och bra förbättringar i propositionen. Hans Karlsson har ju själv alldeles nyss redovisat vilka tillkännagivanden det rör sig om. Jag vill gärna ge ett erkännande för den insatsen till Hans Karlsson. Men sedan säger Hans Karlsson att vi moderater skulle isolera oss ifrån de andra. Det är inte en korrekt bild. Vi får ju stöd av både läkare och vårdfack när det gäller vår modell med en allmän hälsovårdsförsäkring. Det är viktigt att göra tydligt att vårt förslag är ett solidariskt finansierat system genom en försäkring i stället för landstingsskatten. Vi skiljer alltså mellan finansiering och produktion. På det sättet ger vi inflytande till patienten. Vi ger valfrihet mellan privat och offentlig vård. Detta leder också till att det blir fler arbetsgivare att välja mellan för personalen. Detta är inte, som det har påståtts i debatten, något slags amerikanskt system. Sedan är vi dessutom eniga med övriga borgerliga partier om ett återinförande av vårdgarantin. Vi har också enighet på en rad andra punkter, t.ex. när det gäller valfrihetsfrågorna.
Fru talman! Jag tackar Sten Svensson för de värmande orden om arbetet i utskottet och i beredningen av det här betänkandet. Men jag konstaterar att Moderaterna är det enda parti som vill avvisa de nationella målen. Jag respekterar att Moderaterna har en annan modell, Sten Svensson. Det gör ju att debatten på det här området blir litet mer livfull än den kanske hade blivit annars. Men samtidigt måste jag slå fast att jag och mitt parti inte kan se att den modell som Sten Svensson företräder skulle vara bättre. Jag tror tvärtom att den på sikt leder till att vi låter den svenska modellen erodera så att den inte kan svara upp mot de behov som finns. Detta med valfrihet är ju gott och väl. Vi har ju på olika sätt sagt att det är positivt om det är möjligt att erbjuda en valfrihet, men vi tycker inte att det är nummer ett. Nummer ett handlar om att det måste finnas tillgång till god vård och omsorg på lika villkor över hela landet för alla invånare. Vi tror att det skulle bli svårt att uppnå det på sikt med en moderat modell. Det går säkert att uppnå det på Östermalm i Stockholm, men jag tror att det är besvärligare i Skinnskatteberg och Bjurholm, för att nämna några mindre orter runt om i landet. Jag framhärdar i uppfattningen att den modell som sex av kammarens sju partier omfattar är den modell som bäst tjänar att uthålligt tillhandahålla god vård och omsorg för alla, Sten Svensson.
Fru talman! Det förefaller mig som om Hans Karlsson vill få det till att vi skulle ha andra syften än övriga partier med vår politik. Vi har självfallet samma syften när det gäller att ta ansvar för vården inom alla vårdområden och att åstadkomma så god kvalitet och personalförsörjning och så god och sund ekonomi som möjligt. Det tror jag att alla kan säga. I stället kan man uttrycka saken så att vi väljer olika lösningar, vi har olika delmål för att nå de övergripande syftena. Men när man lyssnar litet mer noggrant till Socialdemokraterna får man klart för sig att de inte vill gå så långt och låta privata vårdformer få konkurrera med de offentliga. Det kan de inte göra av uppenbart ideologiska skäl. Det hjälper inte att man då och då säger några vänliga ord om privatvården när verkligheten talar ett annat språk. Det Socialdemokraterna egentligen vill slå vakt om är vårdmonopolen, och vårdmonopol innebär köer. Det innebär också att det blir dyrare och inte så bra vård.
Fru talman! Jag har litet svårt att riktigt ta Sten Svensson på allvar när han säger att den svenska modellen, det som han kallar vårdmonopol, innebär att vården blir dyrare. Jag tror att all tillgänglig statistik säger att den vård som vi faktiskt kan erbjuda i Sverige inte kan erbjudas någon annanstans, i alla fall inte till lägre kostnad. I många jämförelser har vi betydligt lägre kostnader än andra länder. Jag tar det till intäkt för att vi faktiskt har en bra modell. Den kan säkert bli bättre, men jag vill inte byta modell, Sten Som jag har sagt tidigare, har jag all respekt för att Moderaterna förespråkar ett annat förslag. Jag tycker kanske att det är litet trist att ni inte vågar säga helt öppet att ni vill ha en annan modell. Ni försöker att säga att den är väldigt lik den modell som vi andra vill ha. Jag tror att en övergång till en försäkringslösning på sikt kommer att leda till att den solidariskt finansierade vården ruckas i sina principer. Det vill jag inte vara med om. Fru talman! Jag vill i mitt sista svar till Sten Svensson i den här replikomgången tacka Sten Svensson för den här tiden i utskottet. Sten Svensson har lett utskottsarbetet på ett alldeles förträffligt sätt och glatt oss med en mängd historier under årens lopp. Jag vill passa på att tacka dig och önska dig all lycka och framgång i ditt fortsatta värv.

Fru talman! Jag tror att vi alla instämmer med Hans Karlsson när det gäller Sten Svensson, som ju gör sin sista debatt här i kammaren i dag. Jag hade hoppats att Hans Karlsson skulle ta upp tråden när det gällde vårdplatserna. Jag nämnde i mitt anförande att de som har fått hjälp i det egna hemmet och som har ordinärt boende successivt har minskat de senaste 15 åren, från 17 % år 1980 till 8 % år 1996. Andelen i särskilt boende har i stort sett varit oförändrad under samma period, ca 8 %. Antalet platser i särskilt boende, inklusive långtidsvården, ökade under första hälften av 90-talet men har nu börjat minska. Regeringen skriver själv att detta kan vara en konsekvens av de besparingar som man har gjort. Hemma i mitt landsting, Landstinget i Kalmar län, har man minskat vårdplatserna inom sjukvården från 917 år 1991 till 431 förra året. Det är en minskning med ungefär hälften. I min reservation nr 6 har jag antytt att det är väldigt viktigt att det finns tillräckligt med vårdplatser. Vi vet ju också att det är långa köer inom det särskilda boendet. Jag har hört skräckexempel från Skåne där 300-400 människor som verkligen behöver ett annat boende inte får det på grund av att det finns medborgare som har ett större vårdbehov.

Fru talman! Till Chatrine Pålsson vill jag säga att de siffror som hon redovisar säkert är alldeles riktiga. Men lösryckta ur sitt sammanhang är det inte säkert att de beskriver en hel verklighet. Vi vet ju att antalet vårdplatser inom sjukvården har minskat och att det i huvudsak beror på att vårdens karaktär har förändrats. Chatrine Pålsson nämnde själv i sitt anförande att titthålskirurgi osv. har gjort väldigt stora framsteg, vilket innebär att vi inte behöver lika många vårdplatser i dag som vi gjorde tidigare. Huruvida avvägningen har varit den bästa möjliga vill jag låta vara osagt. Det kan i vissa sammanhang ha skett en alltför hastig reduktion, kanske inte minst på grund av bekymret med att få pengarna att räcka till. Men när vi beskriver utvecklingen kan vi inte bara peka på det minskande antalet vårdplatser, utan vi måste också komma ihåg att vården har ändrat karaktär ganska dramatiskt under de senare åren. Detta har också varit till nytta för väldigt många människor. Vi kan behandla väldigt många fler i dag än vi kunde för tio år sedan. Det är klart att detta ställer väldigt stora krav på förändringar. Det ställer också stora krav på att vi kan tillföra de resurser som behövs. Därför är det väldigt bra att Chatrine Pålsson ställer upp på de tillskott som vi socialdemokrater vill ge till vården och omsorgen. Jag ser dock ett bekymmer för Chatrine Pålsson, och det är hur hon skall kunna klara det tillsammans med den regering som hon säger att hon vill sitta i.
Fru talman! Kristdemokraterna ställer inte bara upp på de 4 miljarderna, utan vi skjuter också till ytterligare medel. Vi tror nämligen att det inte kommer att räcka, och jag har förstått att Hans Karlsson delar den oron med mig. Vad jag har försökt framföra här i kammaren ett antal gånger är att vi måste ha olika vårdnivåer, olika vårdformer. Vi tenderar att hamna i antingen det ena diket eller det andra. Jag vill plädera för att vi skall skapa olika vårdformer så att enskilda människor med olika behov och olika personligheter kommer på rätt vårdnivå. Vad som saknas på många håll inom olika verksamheter i dag, men som fanns när jag var nyutbildad sjuksköterska, är flexibilitet. Man kan inte överbelägga lika lätt. Man har strukturerat och byggt på ett sätt som gör att det blir alldeles för stelt i strukturen. Sedan är ju inte den enskilda människa som står i en vårdkö eller i en kö för att få lämplig vårdplats eller lämpligt boende hjälpt av att vi diskuterar olika strukturer och tabeller. Jag har varit rädd för att det skall bli organisationen som börjar styra behoven, i stället för att det är de mänskliga behoven som styr hur vi organiserar oss. När det gäller det här med titthålskirurgi är vi överens. Jag tror dock inte att det är tillräckligt, åtminstone inte när jag tittar på kösituationen inom många områden. Jag vill fråga, angående de långa väntetiderna för att få ett gruppboende, om Hans Karlsson ändå inte tycker att det är förskräckligt att människor som har betalat skatt i hela sitt liv inte kan få detta när de väl behöver det.
Fru talman! Jag kan hålla med Chatrine Pålsson om att det inte är bra när man inte kan få den vård och det boende man behöver. Men vi måste också se detta, Chatrine Pålsson, i perspektivet av den situation som Sverige har befunnit sig i. Ingen av oss i den här kammaren kan bortse från den ekonomiska kris som såväl landet som dess landsting och kommuner genomgått. Det är väl möjligt att man inte alltid har prioriterat rätt, och därför känns det väldigt bra att vi nu kan anta den här nationella handlingsplanen och att vi kan göra det tillsammans, Chatrine Pålsson. Vi står upp för dessa övergripande mål tillsammans. Jag hade tänkt kommentera fler reservationer, men jag ville se till att det också gavs utrymme för alla partier att debattera med socialministern. Därför ville jag inte ta mer tid i anspråk. Men vi får väl tillfälle, Chatrine Pålsson, att fortsätta debatten om de olika delfrågorna inom äldreomsorgen längre fram. Låt mig bara säga när det gäller hemtjänsten, som Chatrine Pålsson har tagit upp vid flera tillfällen, att jag tycker att vi skall ha ett öppet förhållningssätt till hur vi skall ta oss an den uppgiften. Det är uppenbart att det finns behov att fylla, men om det skall ske på det ena eller det andra sättet vill jag inte säga med bestämdhet i dag. Jag tror att det finns anledning att titta på hur man når det man egentligen vill nå med detta, så att de resurser man sätter in på det här området inte spiller ut någon annanstans utan verkligen kommer dem till del som behöver det. Därför tycker jag att det arbete som pågår i Regeringskansliet för att hitta bra former för detta skall fortgå. Jag tror att socialministern kommer tillbaka till det senare.
Fru talman! Jag tycker kanske att Hans Karlsson läser ut litet väl mycket ur vår reservation när det gäller att man skulle bli kompenserad när man blir utsatt för vanvård. Vi vill naturligtvis inte heller att någon människa skall utsättas för vanvård. Men är det så att kommunerna inte bryr sig om sitt åtagande tycker vi att det skall finnas det här ekonomiska incitamentet som gör att de känner pressen på sig. Vi tycker också att den som har blivit drabbad skall ha en kompensation, en ersättning för det man har blivit utsatt för. Det här får naturligtvis aldrig bli en fråga om att betala sig från sitt ansvar, men vi tycker ändå att det kan behövas. Jag skulle också vilja kommentera det Hans Karlsson säger om att det mesta i vår reservation, reservation 3, stämmer överens med propositionens och betänkandets innehåll. Är Hans Karlsson då också beredd att ställa upp på Folkpartiets förslag om att se till att garantera de här rättigheterna för de äldre?
Fru talman! Det är klart att man kan tolka texter på litet olika sätt, som när det gäller omsorgsgarantin. Men min tolkning är att Folkpartiet genom ekonomiska incitament vill se till att kommunerna uppfyller de behov som finns. Min kännedom om kommunpolitikers förhållningssätt och inställning är att man gör vad man kan och förmår. Därför tror jag att ekonomiska bestraffningar inte är rätt metod. Jag tror i stället på det som vi nu gör, dvs. ett nationellt handlingsprogram. Där säger vi sex partier faktiskt vad det är vi tycker att vi skall uppfylla. Sedan hjälps vi också åt med att få fram resurser till att klara av detta. Tillsammans med kvalitetssäkring, tillsammans med bättre tillsyn, tillsammans med att utbilda framför allt ledningsorganisationer är det ett bra mycket bättre sätt att komma till rätta med de brister som finns än att säga att vi sänker avgiften så att du får några hundralappar tillbaka om du har blivit utsatt för vanvård. Det tycker inte vi är någon bra modell.
Fru talman! Jag kan konstatera att Hans Karlsson väljer att tolka våra förslag på ett sätt som inte är meningen. Det tycker jag är tråkigt, eftersom vi tydligen är överens om mycket annat. Däremot kan jag konstatera att socialdemokraterna inte är beredda att stärka de äldres ställning, att se till att de också får den styrka bakom sina krav som faktiskt behövs. Vi vet att det är mycket svårt för många i dag att hävda sin rätt. Det är också svårt att veta vilka rättigheter man har. Det är det som är grunden i våra förslag.
Fru talman! Jag beklagar om Kerstin Heinemann tycker att jag vantolkar Folkpartiets förslag. Jag försöker att läsa det så objektivt som det är möjligt att göra. Jag hoppas att jag senare av Kerstin Heinemann skall få ett förtydligande. Men det står de facto på detta sätt i reservationen. Att vi inte skulle ställa upp för att stärka de äldres ställning tycker jag försiktigt uttryckt är att ta till litet stora ord. Denna nationella handlingsplan är just till för detta, Kerstin Heinemann. Både principerna och målen tar faktiskt sikte på att stärka de äldres ställning. Jag försökte säga i mitt anförande att jag tror att vi alla har anledning att ibland vara litet självkritiska. Vi har inte alldeles omedelbart på näthinnan att just den här situationen har förändrats så mycket, att man är piggare långt upp i åren nu. En del av de äldre har förmodligen möjlighet att jobba litet längre om de får chansen till det. Då tycker jag att det minst sagt är en misstolkning att påstå att vi socialdemokrater inte vill ställa upp på att stärka de äldres ställning.
Fru talman! I stort sett håller jag med Hans Karlsson om det mesta han har sagt om god vård, omsorg och vad vi egentligen skulle behöva ge våra gamla. Men steget mellan det som kallas för vanvård och det som kallas för god vård är trots allt en bit. En av de vanligaste saker som personalen påpekar när man träffar dem är: Förut kunde vi, förut hade vi tid, därför att då var vi fler som jobbade. Nu har vi dragit ned så mycket på personalen, så nu hinner vi inte, nu har vi inte tid. Om man pratar om god vård är det ett stort dilemma. Den viktiga delen i att ge god vård hinns liksom inte med. Det ser ofta vackert och trevligt ut, men det finns ingen som riktigt har tid längre. Att läsa, att ta med den gamla ut eller att göra någonting extra finns det ingen tid kvar till. Jag skulle vilja fråga vad socialdemokraterna har tänkt att göra förutom de 4 miljarderna, som är ett tillskott men som inte kommer att räcka för att se till att vi får personal. Kan man tänka sig att använda den personal som i dag går arbetslös och tillskjuta medel så att de kan anställas igen? Arbetslösheten kostar oss mycket pengar på statliga nivå. De pengarna skulle kunna användas på kommunal nivå för att ge oss råd att ha personal i stället för att betala dem för att inget göra.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med Marianne Samuelsson om att det är ett stort avstånd mellan vanvård och god vård. Det finns en gråzon däremellan där det finns mycket att jobba med. Jag gör också ganska ofta besök inom äldreomsorgen. Den bild jag får är att vi relativt sett har en mycket bra äldreomsorg i Sverige. Vi har det därför att personalen gör en fantastisk insats. Jag vet också att man på många håll inte orkar om man inte får fler händer, fötter och huvuden på de olika avdelningarna. Därför skjuter vi nu till ytterligare pengar, som Marianne Samuelsson konstaterade. Om vi bara tillåter oss att räkna på vad de 4 miljarderna kan betyda i personal ser vi att det är runt 12 000 nya huvuden i vården och omsorgen. Oavsett vad som händer i ekonomin i övrigt i kommunerna går det inte att komma ifrån att det här är ett tillskott som inte hade funnits om inte de Huruvida detta räcker tror jag vi alla skall låta vara osagt för närvarande. Det kan vi inte läsa ut. Tillskotten har ännu inte fått genomslag ute i kommuner och landsting, därför måste vi avvakta och se. Men jag tycker att det även på det här området finns anledning att ha ett öppet förhållningssätt och att vara beredd att göra mer om det behövs och om vi har de ekonomiska förutsättningarna. Vi har, som Marianne Samuelsson känner till öppnat för arbetslösa genom resursarbeten. Det har varit framgångsrikt i ganska många kommuner. Men vi skall också komma ihåg att det inte alltid är på det sättet att de som är arbetslösa har den utbildning som behövs för att jobba i vården. Det är inte så enkelt som att bara öppna och styra arbetslöshetskön till äldreomsorgen i stället för till utbildning.
Fru talman! Det är en ganska stor skillnad mellan det jag talar om, att flytta över de pengar som vi i dag använder till arbetsmarknadsåtgärder och arbetslösheten till kommunerna, och resursarbetena. Resursarbetena går i princip ut på att man först blir sparkad, och sedan får man gå in och göra samma jobb med 90 % av lönen. Det har inte varit särskilt populärt bland många av dem som redan är lågavlönade, eftersom man är det inom vård och omsorg. En undersköterska som i dag går i arbetsmarknadsåtgärd kostar samhället mer pengar än hon skulle kosta om hon gick som undersköterska på vårdavdelningen. Väldigt många av dem vill faktiskt hellre vara inom vården än att gå på någon form av AMS utbildning för att klara av uppehället. Jag tycker att det är ett dilemma att vi i dag betalar väldigt stora summor för att människor inget skall göra i vårt samhälle, samtidigt som vi inte har personal så att det räcker till inom vården och omsorgen. Det tycker jag faktiskt vore ganska enkelt att åtgärda. Det är våra gemensamma pengar. Det gäller bara att våga blanda kassorna litet mer livfullt. Den andra delen handlar om de problem vi har med de kortare vårdtiderna. Äldre människor kanske inte på samma sätt som yngre kan kliva upp och gå efter en titthålsoperation eller något annat. Man har ett handikapp i att man är äldre och tröttare från början. Det finns egentligen inget mellanled i dag där kommunerna kan placera de människorna. Det kan man se ganska tydligt. Den som är färdigbehandlad för att åka hem men som är ensam hemma finns det ingen möjligt att skicka hem. Men det finns ingen mellanform av vård. Jag tror att man bör titta närmare på någon form av rehabilitering, med boendeform för äldre, innan man skickar tillbaka dem till det egna boendet igen. Det är ett stort problem. Många kommuner skickar runt de gamla till andra kommuner där det finns vårdplatser, långt från deras anhöriga, för att klara det här problemet.
Fru talman! Marianne Samuelsson har inte deltagit i arbetet i utskottet och kan därför av naturliga skäl inte vara kunnig om de olika diskussioner vi haft i utskottet. En mellanvårdsform, som Marianne Samuelsson tar upp, har vi skrivit om i betänkandet och tas också upp i motionerna. Det pågår ett arbete på väldigt många håll runt om i landet för att bygga upp sådana här mellanvårdsformer. Landsting och kommuner gör det tillsammans för att hitta en brygga mellan den slutna sjukhusvården och äldreboendet. Sedan till arbetslösheten och behovet av personal till vård och omsorg. Vi har också på det området haft anledning att vara litet bekymrade, men inte på sätt som Marianne Samuelsson, att det finns så många bland sjukvårdspersonal som är beredda att börja jobba utan därför att det finns för få utbildade. Vi ser det inför sommaren. På många håll har man problem med att få tag i utbildad personal till vården och omsorgen. Det är det vi ser som ett betydande bekymmer framöver. Nu måste vi se till att rekrytera, utbilda och motivera ungdomarna med att det här är ett framtidsjobb som det finns anledning att satsa på. Bekymret är inte i första hand, Marianne Samuelsson, att det står en mängd sjukvårdspersonal i arbetslöshetskön och vill börja jobba. De finns inte där, de står inte i den kön. Vi har för få som är utbildade för vård och omsorgsjobb just nu.

Fru talman! Under de här sista dagarna vill jag framföra ett tack till socialministern för många fina tankar i anförandet och under den här perioden. Men jag vill litet grand kommentera det här att debatten tog fart när skandalerna kom. Jag känner nog att vi kristdemokrater har försökt att lyfta den här frågan under hela den tid då vi har varit i riksdagen. Men på något sätt blir det ingen riktig fart förrän man ser skandalerna, och det beklagar jag. Vi har ju haft utredningar om det här. Vi vet att antalet äldre äldre kommer att öka. Vi har sett olika sådana här skisser. Men på något sätt krävs det något mer så att det blir vind i seglen i debatten. Jag tycker ändå att det är bra att debatten har kommit upp, och jag tror att det är helt nödvändigt att vi som parlamentariker inte blundar för att det inte fungerar överallt. Jag håller med socialministern om att vi inte får svartmåla allt. Det skulle vara att underkänna mycket som är bra. Men vi får inte heller acceptera det som inte fungerar. Sedan vill jag på nytt ställa den fråga som jag tog upp i mitt anförande. Det gäller det här med tjänstesektorn och alla ensamma människor som inte har något alternativ. De vill kanske inte anlita svarta tjänster för ett bullbak eller för att putsa sina fönster. De har kanske inte råd att anställa städfirmor. Då undrar jag om ändå inte socialministern i dag skulle kunna tala om för alla äldre i landet som skulle vilja betala för en liten tjänst som numera inte hemtjänsten utför att de får det. Det kan gälla inköp av dagligvaror och sådant. Socialministern vet säkert att Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lagt fram ett gemensamt förslag om en subventionerad tjänstesektor som skulle gynna alla. Jag vill fråga: Är det på gång?

Fru talman! Då vill jag tacka för det beskedet. Jag ser fram emot konkreta förslag. Jag tycker också att det är viktigt att de människor som vi nu utbildar inom äldrevården får göra det som de är bra på och som de äldre så väl behöver. Då känns det också bättre för dem när de vet att de äldre kan få hjälp med de andra sakerna. Jag tror nämligen att väldigt många inom äldreomsorgen i dag känner att det inte är riktigt bra att olika saker inte blir gjorda. Jag tror därför att det finns väldigt stora vinster att göra, och jag ser fram emot förslag i den riktningen.

Fru talman! Jag vill rikta ett tack också från mig för beskedet till Chatrine Pålsson. Men det verkliga tacket kommer först när vi har fått se detta omsatt i handling. Vi vet ju av erfarenhet vad löften ibland kan innebära. Vi har ju i utskottet, som framgått av debatten, gjort ändringar på en rad punkter i propositionen. Det kom en rad idéer och synpunkter från de olika partierna. Vi är naturligtvis tacksamma för att vi har enat oss om dessa fem tillkännagivanden. Jag har redan tidigare i debatten framfört ett tack till utskottets företrädare för den socialdemokratiska gruppen. Det stora hotet på det här området gäller ju möjligheten att på sikt kunna försörja den offentliga välfärden. Då måste vi förbättra sysselsättningsläget. Hade Sverige haft samma utveckling som våra nordiska grannländer hade vi i dag haft 260 000 fler jobb. Jag nämnde i mitt anförande att om vi får ytterligare 100 000 jobb inom den enskilda sektorn ökar inkomsterna för kommuner och landsting med 20 Det är den vägen man måste gå för att långsiktigt säkra välfärden. Vi kan inte bara höja skattetrycket för ett minskande antal skattebetalare. Vi måste också få fler skattebetalare. För att nå det syftet måste vi föra en politik som gör att antalet sysselsatta ökar inom den enskilda sektorn. Det behövs även ett skattepolitiskt instrument för att åstadkomma detta.

Fru talman! Jag vill bara påminna Margot Wallström om att vi fick överta en ekonomi i fritt fall med bankkris och räntekris när den borgerliga regeringen startade 1991. Det var en följd av den ansvarslösa politik som kulminerade på 80-talet och som har sina rötter i en socialdemokratisk politik i många decennier. Vad jag förstår är socialdemokraterna inriktade på att med alla medel försvara de offentliga vårdmonopolen så lång det är möjligt. Vi har nu konstaterat att vi under innevarande period, efter att man avskaffade vårdgarantin och etableringsfriheten för läkare, har får nya köer. Vården har blivit både sämre och dyrare. Jag förstår att Margot Wallström gärna vill tona ned effekterna av det här när man nu sitter med ansvaret i 22 av 23 landsting, när man har posten som kommunstyrelseordförande i 210 kommuner och när man själv sitter med regeringsmakten. Men ansvaret finns där likväl. Nu är vi eniga inom de borgerliga partierna om att återinföra vårdgarantin och ta bort köerna. Vi är eniga om att göra det så fort som möjligt. Vi vet att detta leder till kostnader i ett övergångsskede. Men dessa kostnader är långt mer begränsade än vad socialdemokraterna har sagt i debatten. Vi är alltså beredda att betala vad detta kostar. Det bekräftade Carl Bildt i den tidigare sjukvårdsdebatten. Men efter ett övergångsskede blir det både billigare och bättre utan ständigt växande köer. Under den förra mandatperioden hade vi lägre skatt och kortare köer. Men under denna mandatperiod har vi fått högre skatt och längre köer.

Fru talman! Många av våra äldre är ju i olika typer av beroendesituationer. De är beroende av kommunens eller någon annans hjälp, och de är alltså ganska utsatta. Det är många äldre och även anhöriga som varken vågar eller vill ta strid för de rättigheter som de ändå har i dag. Vi vet också att anmälningar om missförhållanden ofta kommer efter att den äldre har avlidit. Det är bl.a. därför som Folkpartiet talar om olika typer av garantier för de äldre, eftersom vi anser att man inte kan ta till vara sin rätt förrän man vet vilka rättigheter som man har. om - att stärka patientens rättigheter på olika sätt och om hon är beredd att på olika sätt arbeta för att stärka de äldres rättigheter.

Fru talman! Självklart är mycket av detta en attitydfråga. Och det finns attityder när det gäller äldre i dag som skrämmer mig. Vi har alla ett stort ansvar att arbeta för att det blir förändringar. Jag är lika orolig som socialministern i fråga om att beteckna de äldres situation som en tickande bomb. Det är snarare en utmaning för oss alla politiker att se till att det inte är en tickande bomb utan en möjlighet för oss att se till att de människor som har byggt upp Sverige också får en bra och värdefull äldrevård när de behöver den och att de kan leva ett aktivt liv. Jag tycker också att det låter bra att socialministern säger att man skall se över detta och stärka de äldres ställning. Jag tror att det är helt nödvändigt att det ändå blir klara regler, så att man som äldre och som anhörig vet vad det är som gäller. Om man sedan vill kalla det för garanti, som vi gör, och där man klart talar om vad den enskilde kan förvänta sig av kommunen, eller om man vill kalla det för något annat kanske har mindre betydelse. Men jag tror att det är oerhört viktigt att man gör klart vad det är som samhället ställer upp med. Och om samhället brister, då tycker jag att den äldre t.ex. skall få en avgiftsreduktion som ett erkännande för att kommunen tyvärr har missat något en viss dag, t.ex. att hemtjänsten inte kunde komma. Men då skall den äldre inte heller behöva betala för denna tjänst.

Fru talman! Jag vill också ta upp en framtidsfråga som jag tror gäller sjukvårdens väl och ve. Jag vill börja med att ta upp den äldreboom som vi kan vänta oss framöver. Ministern sade att 25 % kommer att vara pensionärer omkring år 2010 när vi 40-talister går i pension och att det är en resurs som vi skall använda oss av. Det tror jag är viktigt. Underförstått tänker jag att vi har framför oss en diskussion om pensionsåldern. I eftermiddag skall vi ju ha en debatt om pensionsreformen som till vissa delar även innebär en höjning av pensionsåldern. Men då kommer min fråga. Det gäller ju att människor är friska och att man hushållar med människor så att de orkar arbeta fram till pensionsåldern och är pigga och alerta. Där kommer min tanke om kortare arbetstid in. Man har haft mängder av försök inom sjukvården med kortare arbetstid, i Kiruna, Södertälje, Gullberna, m.m. Alla försök visar entydigt att detta är mycket värdefullt. Människor återhämtar sig mycket snabbare när de har kortare arbetsdag, kvaliteten i vården blir mycket bättre, och de får bättre scheman. Detta är perfekt just inom vårdsektorn och framför allt för de deltidsarbetande. Det finns en miljon deltidsarbetande inom den offentliga sektorn som helst av allt vill gå upp i arbetstid. Jag vill därför veta om ministern har funderat på dessa frågor.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

Fru talman! Som jag sade tidigare tycker jag att det är bra att de nationella målen har kommit fram. Det finns mycket i skrivningarna här som jag tycker är väldigt bra. Ännu bättre blev det när vi fick behandla det hela i utskottet och göra ytterligare några tillkännagivanden på punkter där det rådde oklarhet. Det finns dock fortfarande en del saker som jag anser tillhör det litet ofullbordade i de här sammanhangen. Margot Wallström sade här att en idé med målen är att de på något sätt skall utgöra en drivkraft gentemot kommuner och landsting. På en punkt är det emellertid synd att regeringen inte har velat gå längre än man har gjort. Det gäller då valfriheten, den enskildes möjligheter och rätt att få välja vårdgivare, eller former för vården. Observera att jag inte talar om vården som sådan! Det måste ju ske en behovsprövning. Behoven är alltså styrande. I stället handlar det om sättet på vilket vården skall utföras och om vem som skall utföra den. Här tycker jag inte att regeringen fullt ut har velat gå till mötes de önskemål och krav som har funnits. Jag har inte riktigt förstått det. T.o.m. inom barnomsorgen är det ju tillåtet att fritt välja vårdgivare för sina barn men inom det här området skall det inte vara så. Sedan gäller det en sak som litet grand har berörts här, nämligen vårdcheckar, servicecheckar o.d. som vi har tagit upp. Ytterst handlar det egentligen om att möjliggöra att äldre människor klarar sig längre i sitt eget boende innan de måste tas in för vård och omsorg. Det är den utgångspunkten som måste finnas här. På den punkten skulle jag vilja rekommendera socialministern att titta närmare på våra förslag om servicecheckar. Träffsäkerheten med utgångspunkt i det som socialministern säger att hon vill uppnå är där ganska bra.

Fru talman! Jag noterar med glädje att socialministern uppfattar processen genom riksdagen som en förädlingsprocess. Samtidigt gläder det mig naturligtvis att det inte är moms på det, för då skulle det kanske också kosta pengar. Detta med rätten till valfrihet är många gånger förenat med problem ute i kommunerna. Många äldre tycker kanske att anhörigvård är att föredra, dvs. att någon anhörig sköter vården. Kanske tycker också den anhörige det. Men här är det ofta så att regelsystemen inte medger den möjligheten. I varje fall förhindras den. Jag läste i lördags i en tidning om en mor och en dotter. Dottern sköter mamman sedan 15 år. Nu behövs det några timmar till i veckan men plötsligt täcks det hela inte av regelsystemet. Just den typen av val av vårdgivare och former för vården tycker jag måste utgöra en viktig del av detta med självbestämmande, valfrihet och livskvalitet. Servicecheckar är alltså vår variant för att stimulera tjänstesektorn, i det här fallet till förmån för de gamla. Vårt system är litet annorlunda jämfört med systemet med avdragsrätt. I vårt fall handlar det om ett rent och skärt checksystem så att säga. Man får via försäkringskassan eller posten köpa subventionerade checkar som man sedan betalar med. Det är ett ganska rakt och enkelt system. Varken kommunerna eller skattemyndigheterna, och inte eller någon annan, blandas in. Staten hanterar detta utan vidare via sina kanaler. Det är alltså fråga om ett till socialministerns tankegångar mycket mera anpassat system, om jag får uttrycka det så.
Fru talman! Det här med kooperativa former för äldreboende är ganska intressant. Vi har ju föräldrakooperativ när det gäller barnomsorgen. Jag har ibland funderat på om det inte vore dags att starta någon form av barnkooperativ inom äldreomsorgen, just för att ha kvar ansvaret men kanske få en avlastning vid vård i hemmet, något som många inte får. Det var dock egentligen inte den saken som jag hade tänkt ta upp med socialministern. I stället gäller det mera detta med att vara äldre. Jag tycker att det är positivt att socialministern pekar på att vi är många som är äldre och som fortfarande är pigga och inte har behov av vård. Däremot har vi behov av att behövas i samhället. Dessutom gäller det vikten att få människor att vara med och att engagera sig. Till min glädje har jag upptäckt att vi i vårt parti har fått in flera pensionärer som efter att ha gått i pension har börjat med kommunpolitik. De har insett att de nu har tid. Jag tycker att det är väldigt positivt när människor tar ansvar på det sättet. För detta behövs det som socialministern tog upp, nämligen forskning kring vilka behov vi har när vi blir äldre, vilka sjukdomar vi kanske får osv. Det är alltså positivt att detta också kommer med. Dessutom gäller det detta med att vi blir sämre och behöver vård och omsorg samt att även personalen skall kunna utvecklas och gå vidare i sitt arbete. Socialministern var inne på frågan om någon form av hushållstjänster. Men har inte socialministern funderat på vikten av skatteväxling - sänkt skatt på arbete och arbetsgivaravgifter samt höjd skatt till följd av miljöbelastningen, dvs. miljöskatter? På det viset blir det ett betydligt större utrymme för kommunerna att ha personal och god service för sina gamla.

Fru talman! Jag håller med socialministern om att det viktiga är att man kan kontrollera kvaliteten även om det är andra ägandeformer. Men man kan inte se att det därför blir en mindre skattekostnad. Även om det är någon annan som har driften av en boendeform måste det finansieras, och det görs ändå via den offentliga budgeten, via kommunens budget. Om man skall minska kostnaderna i ett äldreboende skär man förmodligen ned på personalen, och då minskar också kvaliteten. Det krävs ju händer för att man skall hinna med. Ju mer vårdkrävande våra äldre blir, genom att de lever längre, desto mer resurser i form av personal behövs det. Det är viktigt att vara medveten om det. Vi måste ju planera så att vi har de resurserna, för att kunna tillgodose de äldres behov - om vi nu skall klara de vackra mål som vi skall besluta om i dag. De målen är väldigt fina i sig när man läser om dem, men det måste också till resurser för att vi skall leva upp till dem. Annars ger man ett dubbelt budskap; kommunerna kanske förväntar sig att få resurser, men sedan finns de inte. Hans Karlsson sade att de 4 miljarderna räckte till 12 000 anställda. Men då skall man också veta att det förutsätter att man inte gör någonting annat för de pengarna än anställer ny personal. Dessutom skall de delas mellan barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. En fjärdedel av det är 3 000, och då blir det kanske 8 personer per kommun. I en liten kommun kan 8 personer räcka till för att ge ett bra tillskott, men i en stor kommun kanske det är ganska litet.

Fru talman! Fru minister! Det finns knappast något ämne i svensk politik som har intresserat och engagerat så många människor som just äldrevården. Vi har fått belägg för detta i dagens kammardebatt men framför allt i otaliga artiklar i pressen och de många utredningar och rapporter som producerats under de senaste åren. Socialstyrelsen har kontinuerligt följt upp ädelreformen, och statliga utredningar har gjort analyser och kommit med förslag för att avhjälpa bristerna i dagens vård och omsorg. Som ett resultat av detta har regeringen lagt fram propositionen om en nationell handlingsplan för äldrepolitiken. Denna bok på 135 sidor innehåller en mängd vackra ord och allmänt välvilliga skrivningar ämnade att förbättra vården och omsorgen för de äldre, men väldigt litet av konkreta förslag för att åstadkomma detta. Somliga frågor hänskjuts försiktigtvis till ytterligare utredningar, vilket innebär att problemen skjuts på framtiden. Jag är väl medveten om att äldrevården måste följas upp kontinuerligt och att en noggrann tillsyn är nödvändig, lika väl som att vissa frågor måste utredas ytterligare. Det går dock att omedelbart verkställa merparten av de förslag som vi moderater framför i våra motioner. Lika väl kunde propositionen ha utmynnat i direkta förslag för omedelbara åtgärder. Uttrycket "medan gräset gror dör kon" kommer osökt i tankarna. De äldre som i dag är i behov av förbättringar inom vård och omsorg kan av naturliga skäl inte vänta. Deras behov finns just nu. Det finns inget skäl att vänta, eftersom det finns tillräckligt med faktaunderlag i befintliga utredningar. I dagens betänkande behandlas nära 200 yrkanden. Glädjande nog har det varit möjligt att enas om några, vilket har resulterat i fem tillkännagivanden till regeringen. Vi är alla, såvitt jag har förstått, mycket glada i dagens kammardebatt att så har skett, att vi har kommit några steg ytterligare på vägen. Det gäller bl.a. läkare i det särskilda boendet, slopandet av 65 årsgränsen för personlig assistans och rätten till anhörigstöd. Ansvarig läkare och rätt till anhörigstöd är något som vi moderater har pläderat för sedan lång tid tillbaka. Dessa tillkännagivanden är av stor betydelse för vårdtagarna och deras anhöriga. Men mycket mer skulle ha varit möjligt att besluta om. Fru talman! Sverige har i dag mer än 1 1⁄2 miljon människor som är 65 år och äldre. Det är en stor andel av befolkningen. Det är självklart så att deras behov och förutsättningar är mycket olika. Men en sak har vi alla gemensamt - såväl unga som gamla - nämligen viljan att påverka och bestämma själva. Det är därför viktigt att valfriheten stärks inom alla områden. Därför skall man kunna anställa t.ex. en granne eller anhörig efter samma taxa som gäller i hemtjänsten. För de äldre som inte är berättigade till hemtjänst men ändå är i behov av hjälp med vissa hushålls eller trädgårdssysslor kan en skattefri rabatt på sådana tjänster göra det möjligt att anställa någon. Det är flera som har framfört det förslaget i dag. Enligt många undersökningar finns det en stark önskan att bo hemma så länge som möjligt - en självklarhet, kan man tycka. Genom att vistas i sin invanda miljö och utföra vissa sysslor håller man sig dessutom i bättre fysisk och psykisk form och kan därför uppskjuta ett institutionsboende. Samtidigt kan man konstatera att detta är ett klart billigare alternativ för samhället. Här sammanfaller alltså den äldres önskemål med kravet på att våra resurser skall hanteras på bästa möjliga sätt för att räcka till mera service. Förebyggande insatser och stöd i hemmet borde därför vara en självklarhet. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå Socialdemokraternas negativa inställning till "hemtjänstpeng" och skattelättnader för vissa tjänster. Problemet i detta fall tycks inte vara pengar utan en rent ideologisk blockering. Man kan konstatera att vården och omsorgen för de äldre är av skiftande slag. Det finns äldreomsorg av utomordentligt god kvalitet med kunnig och kompetent personal. Men motsatsen är också tyvärr vanlig. Svenska Dagbladet hade den 10 maj i år en lista på brister och misstag inom äldrevården. Listan omfattar 491 grava försummelser som Socialstyrelsen har utrett sedan 1992 i Stockholms län. Listan är en skrämmande uppräkning av slarv, brister, okunnighet, våld och brist på empati. Här finns allt från utdelande av dubbel dos medicin, larm som inte fungerar, glömda vårdtagare på toaletten, fallskador till avklippning av en tå utan bedövning. Man vill inte tro att det är sant, men faktum är att det handlar om officiella rapporter. Denna kompakta larmsignal kan knappast vara orsakad enbart av brist på pengar, såsom ofta hävdas i debatten. Som min kollega Sten Svensson tidigare har påtalat är det snarare ett systemfel. Kanske. Det som är avgörande är hur kommunerna hanterar sina medel. Problemen måste alltså lösas på annat sätt än med pengar. Det är bl.a. därför som vi moderater inte föreslår några nya medel till kommunerna. Enligt många uppgifter kommer de s.k. Perssonpengarna dessutom att användas till mycket annat än skola, vård och omsorg. Nej, vi har i stället lagt fram andra förslag för att stärka ekonomin och förbättra vården. Sten Svensson har tidigare nämnt flera av dem. Jag vill här nämna förslaget om att kommunerna skall ha ett samlat ansvar för äldrevården. Därmed skapas en bättre överblick över hela vårdkedjan samtidigt som resurserna kan utnyttjas effektivare. Vidare: För att få konkurrens och valfrihet i vården måste enskild verksamhet få bedrivas på samma villkor som den offentliga. Här krävs en lagstiftning för att uppnå ett sådant resultat. Konkurrens i vården ger också billigare vård. Den enskilda vården kännetecknas som regel av en enkel, effektiv organisation med korta beslutsvägar och ett stort inflytande för personalen. Därigenom lyckas man åstadkomma såväl en kvalitativt god vård som en mycket kostnadseffektiv verksamhet. Detta är alltså ytterligare ett exempel på god hushållning med allmänna medel. Jag har besökt åtskilliga entreprenader. Utvärderingen som gjordes förra året gav ett mycket högt betyg på verksamheten. Jämfört med motsvarande verksamhet i Borås är driftskostnaderna minst en halv miljon lägre. Man kan göra tankeexperimentet att all äldrevård i Sverige lades ut på entreprenad. Men det viktigaste i sammanhanget är trots allt att vården utvecklas och förbättras med olika vårdgivare och att vårdtagaren har en verklig valfrihet. Avslutningsvis vill jag ta upp ytterligare två punkter. Den första gäller personalens utbildning och fortbildning. Det finns skäl att anta att många av de fel och brister som vi har hört talas om bottnar i brist på kunskap. Med en god grundutbildning som bygger på modern forskning skapas förutsättningar för en god vård. Jag tror också att förmågan till empati förstärks med en bättre utbildning. Verklig inlevelseförmåga är fundamentalt för en god vård och omsorg. Min andra punkt gäller avgifterna i det särskilda boendet. Här behövs en snabb utredning för att lösa de ekonomiska problemen för den hemmaboende maken. Det är inte rimligt att man skall behöva gå från sitt hem då den ena parten måste flytta för att få vård. Det är inte heller rimligt att man i det särskilda boendet får en så liten del av sin inkomst kvar att det inte räcker till nödvändiga personliga utgifter. Här finns alltså starka önskemål om snabba beslut i den frågan. Det är stora skillnader i kommunernas regler om avgifter. Detta upplevs som djupt orättvist, och är det de facto också. I avvaktan på en utredning förslår vi moderater en temporär lösning för att minska orättvisorna. Fru talman! Mycket mer skulle givetvis ha kunnat sägas i dessa frågor. Men jag är säker på att debatten om äldrevården med all säkerhet kommer att fortgå under lång tid. Några av idéerna har redan slagit rot. Men för de äldre som väntar på vård och service eller redan får sådan skulle man önska en snabbare takt i förändringsarbetet.

Fru talman! Birgitta Wichne gör en beskrivning som inte verkar fullt trovärdig i ljuset av den debatt som vi har haft här tidigare i dag. Hon säger att den nationella handlingsplanen är välvilligt formulerad men att den inte innehåller något konkret. Jag har tidigare försökt att exemplifiera massor av konkreta saker. Jag skall nu peka på ett par saker som är oerhört konkreta, Birgitta Wichne. Den första gäller mer pengar till kommuner och landsting i form av ökat statsbidrag och mer pengar för att bygga ut äldreboendet. Jag vet inte vad som kan gå snabbare och vara mera konkret än just detta, att kommunerna får möjlighet att anställa mer personal och att bygga ut det boendet. Om man skulle göra en välvillig tolkning av den skiss till regeringsprogram som de tre borgerliga partierna har gjort tar det i alla fall någon tid innan den har fått ett sådant genomslag att skattemedlen till kommunerna har ökat på det sätt som statsbidragen motsvarar. Så om man är angelägen om att någonting skall ske snabbt kan man inte komma fortare fram än om man tillämpar den socialdemokratiska modellen, står det: Den enskilde skall kunna välja hemtjänstpersonal. Det skall vara möjligt att anställa en granne eller anhörig efter samma avgift som gäller för den i övrig hemtjänst. Två meningar längre fram står det: Personalen inom äldrevården måste ges den status som följer bl.a. av gedigen utbildning och fortbildning. Kan man göra sannolikt, Birgitta Wichne, att grannar och anhöriga har den utbildning och får den fortbildning som innebär att man ger äldrevården status?
Fru talman! Jag sade att det inte är mycket konkret som har kommit fram. Jag sade inte att det inte var någonting. När det gäller detta med att socialdemokraterna satsar mer pengar försökte jag i mitt anförande att redogöra för att det kanske inte i första hand är en fråga om pengar utan om organisationsförändringar och om fri etablering av enskild verksamhet. Det skulle bättre gynna vården och omsorgen om de gamla. Vi har i vår motion skrivit att målen är abstrakta och inte innehåller några prioriteringar av olika uppgifter. Jag tror att man måste ha mera konkreta förslag. De flesta av förslagen i våra motioner skulle också kunna genomföras ganska snabbt. När det sedan gäller hemtjänstpengen finns det en möjlighet att ge personalen fortbildning och utbildning. Sedan beror utbildningsnivån litet grand på vilket behov vårdtagaren, den äldre, har. Det finns ju olika grader. Man kan ju inte ge sprutor om man inte är behörig att göra det t.ex. För övrigt finns det möjlighet att ge fortbildning även till dem som uppbär hemtjänstpeng.
Fru talman! Jag är inte nöjd med svaret, Birgitta Wichne. Reservationen och den moderata politiken hänger inte ihop i det här fallet. Jag har tidigare sagt att jag har full respekt för den moderata modellen, även om jag tror att den på sikt leder till en sämre vård och omsorg, om vi ser till hela folket intresse. Men i det här avseendet vill jag påstå att den moderata politiken inte hänger ihop. Sedan säger Birgitta Wichne att det finns ju något konkret i vårt förslag, att det inte i första hand är pengar som behövs och att det mesta nog går att lösa med fri etablering. Jag sade i mitt anförande att det kanske går bra att ha fri etablering på Östermalm. Men hur går det i Ljusnarsberg och i Bjurholm? Den marknad som moderaterna vill ha för sjukvården finns inte på dessa orter. Jag konstaterar än en gång att moderaterna har ställt sig vid sidan av huvudlinjerna i det nationella handlingsprogrammet för äldrepolitiken. Det finns skäl att göra detta tydligt för väljarna inför den valrörelse som vi nu skall gå igenom. Det finns också anledning att påminna om att det inte alltid är privatisering som hjälper. Det räcker väl kanske, Birgitta Wichne, att påminna om Solna.
Fru talman! Hans Karlsson påstår att vår politik inte hänger ihop, men jag skulle vilja säga att det gör den i allra högsta grad. Man måste ha olika delar i politiken för att det skall bli en bra helhet. När det gäller fri etablering av läkare och läkare som etablerar sig på Östermalm kontra Norrbotten, som har nämnts här tidigare i debatten, kan jag ta ett annat exempel, nämligen Älvsborgs län, som har haft en av de minsta läkartätheterna under väldigt många år. Man kan inte göra det så enkelt för sig, Hans Karlsson, som att säga att läkare etablerar sig på Östermalm men inte i Norrbotten. Självfallet måste alla ha tillgång till läkare. Vi menar att med vårt system kommer detta också att vara möjligt, därför att patienten har ju sin vårdpeng med sig. Med vårdpengen kommer det att uppstå vård där patienterna finns. Jag förstår inte hur Hans Karlsson menar att vi ställer oss vid sidan om i det här sammanhanget. Jag finner att det är en väldigt stor samsyn här. Vi har många gemensamma reservationer. Vi har också, som jag har sagt, glädjande nog enats om tillkännagivanden på flera punkter. Det har också blivit starkare skrivningar, och jag tackar Hans Karlsson för att de idéer som olika motionärer har framfört har gett detta till resultat.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag delar Birgitta Wichnes synpunkter på detta med konkurrens och valfrihet. Jag tycker att det behövs mer konkurrens inom äldrevården och att det bör vara mer valfrihet, precis som jag har sagt tidigare. Själv har jag min gamla mor på ett privat äldreboende, som naturligtvis finansieras via kommunen men som drivs av en privat vårdgivare. Hon flyttade nyligen av praktiska skäl från en annan privat vårdgivare. Båda dessa vårdformer har fungerat alldeles utmärkt. Det finns alltså ingenting som säger att detta inte skulle fungera. Man får inte skapa motsättningar mellan de olika vårdformerna, för både de kommunalt och de privat drivna vårdformerna har sina fördelar. Jag delar alltså den uppfattningen. På en punkt delar jag inte moderaternas uppfattning och kan inte riktigt förstå ert resonemang, och det är när ni säger att det inte behövs mer pengar till vården. Det finns ingen täckning för att påstå att det är på det viset. Ni har inget praktiskt belägg för detta. Ni hade vunnit i trovärdighet om ni kunde beskriva hur organisationsförändringarna och rationaliseringarna skall gå till. Vård är inte som annan produktion. Vård är inte som andra näringar som man kan rationalisera. Det går inte att driva upp tempot när det gäller att hjälpa de gamla att gå på toaletten eller äta. Det är de gamlas eget tempo som råder. Det finns organisatoriskt inte så många möjligheter att ändra på dessa förhållanden. Ni är inte riktigt trovärdiga här. Uppriktigt sagt, Birgitta Wichne, tror jag inte riktigt att ni tror på detta själva, utan det har blivit en klyscha i den allmänna diskussionen om skattesänkningar.
Fru talman! Jag tackar för den samstämmighet som vi har om valfriheten. Den tycker jag är väldigt viktig. Vad jag menar med pengarna är att vi i första hand måste se till att göra de förändringar som är ganska naturliga att göra och som gynnar både vårdtagare och hela vårt ekonomiska system. Jag nämnde exemplet Blombacka i Borås - det är inte något unikt utan det finns flera sådana exempel - som var en halv miljon kronor billigare. Det är ganska mycket pengar i en medelstor kommun för ett enda projekt. Dessa pengar skulle kunna användas till annat. Jag kan bara nämna FINSAM, där man samordnar medel från kommunerna och försäkringskassan. Den utvärdering som gjordes av FINSAM visade ju en besparing på ungefär 9 %. Det är inte litet pengar. Utvärderingen i de fem länen visar att besparingen i kronor räknad var så stor som 154 miljoner kronor. Det är bara några exempel på hur man kan göra för att få loss mer pengar i kommunerna. Det finns många fler: totalansvaret, en annan organisation inom kommunen för att bättre följa upp patienterna, vårdkedjan, samverkan och samarbete.
Fru talman! Jag tycker inte att jag fick något svar på frågan hur man i praktiken skall gå till väga för att kunna omorganisera och rationalisera inom äldrevården för att få ned kostnaderna. Det som Birgitta Wichne sade är egentligen inget svar på frågan. Det kan vara ett delsvar på hur man kan få fram mer pengar för vård och omsorg, men i övrigt var det inget svar på frågan. Jag tycker att ni i den här frågan talar litet grand med kluven tunga när ni säger att det inte behövs mer pengar i vården och omsorgen, samtidigt som era kommunpolitiker ute i landet ger uttryck för en helt annan uppfattning när det gäller behovet av pengar inom omsorgen. Det har också framgått ganska tydligt vid era egna träffar med ert kommunfolk att ni inte har riktigt samma uppfattning. Ni skjuter litet grand ifrån er ansvaret på den nationella nivån ned till den kommunala. Det är någonting som vi litet till mans har hållit på med ganska länge när vi har sparat pengar och som vi har drivit litet för långt. Vi har nu funnit att det inte går att driva det så långt, men ni vill fortsätta ytterligare ett steg. Det går inte att göra så här, om man skall ha någon trovärdighet. Finansieringen, som ni vill ha genom ett försäkringssystem, är en sak. Det ger i och för sig inte mindre pengar till verksamheten men inte mer heller. Men när ni säger att ni skall rationalisera och omorganisera blir det klyschor. Det blir något slags hokuspokusresonemang innan man har sett hur detta kan omsättas i praktiken.
Fru talman! Jag kan inte mer än hänvisa till att det har gjorts mängder av utredningar om hur man skulle kunna åstadkomma en bättre vård och omsorg till ett lägre pris. Om man organiserade den offentliga vården på samma sätt som i de få exemplen med enskild vård som finns, borde ju kostnaderna rimligtvis bli samma som för den enskilda vården, som nästan alltid är billigare. Personalen har väl så hög kompetens, samtidigt som den är billigare. Det finns alltså inte någon motsats i att man skulle kunna göra de förändringarna. Och de skulle man kunna göra ganska snabbt.
Fru talman! När ministern debatterade här blev jag för en stund väldigt orolig. Det spred sig ett samförstånd i den här kammaren, som om politik bara handlade om svart och vitt, som om den inte längre skulle innehålla debatt och kritik. Det är ju det som ger demokratin luft och som också ger äldrepolitiken kritik och underlag för att vi skall fatta riktiga beslut. Jag vet, fru talman, att jag inte har någon rätt att kritisera, och det är inte det jag gör. Men jag vill ändå ta fram en väldigt viktig fråga när det gäller att fatta beslut i dag. Det är känslan av och tanken på att det skall finnas samförstånd i varenda fråga. Jag tror att det är farligt och att det hämmar debatten. Jag tror inte heller att vi kommer att komma fram till kärnan i de problem som finns. Den debatt vi har haft nu är faktiskt inte hela sanningen. Sanningen är ju den att Folkpartiet och andra partier har drivit på för att regeringen skall lägga fram en äldreplan för äldrepolitiken. Det är sanningen. Nu sitter vi här två dagar före riksdagens avslutningsdebatt och skall fatta beslut. Jag menar att det är ett tecken på ett mycket svagt politiskt ledarskap från regeringens sida. Det är sanningen. Jag vet inte om det var någon förklaring, men Hans Karlsson sade tidigare i sitt inledande anförande att det ibland har förekommit övertoner i debatten om bristerna i äldrepolitiken. Det kanske är en liten förklaring till varför det har dröjt. Nu kan man väl ändå säga att insikten har kommit hos ministern. Nu ligger det en handlingsplan på bordet, och ministern hade också i sina inlägg några insiktsfulla åsikter. Men senfärdigheten att få fram denna proposition om en handlingsplan för äldrepolitiken i Sverige är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är att socialdemokraterna och regeringen inte inser att det lika mycket handlar om ett levande och nödvändigt samtal om etik. I en demokrati med en utvecklad välfärd har det alltid funnits en överenskommelse om att demokrati och människors värdighet inte är förhandlingsbara. Det har varit en grundläggande princip. Tyvärr, fru talman, börjar man fundera. Vi har sett förändringar i politiken när det gäller vården, äldrepolitiken och handikappolitiken som faktiskt har kränkt människors värdighet. Det blir alltid så när man börjar förhandla med människors värdighet och med demokratin att det är de svagaste i samhället som får betala. Det vet vi av erfarenhet. Vi vet också att det inte är värdigt ett välfärdssamhälle. Det är inte någon vacker bild av välfärdspolitiken och den ger verkligen en bitter eftersmak. Jag vill säga att det här inte är några övertoner. Det var ju det som flera inledningsanföranden handlade om. Jag skulle vilja säga något till Stig Sandström - tyvärr har han lämnat kammaren. Stig Sandström oroade sig mycket för Folkpartiet och Folkpartiets politik, och det blev nästan litet rart. Men jag vill försäkra Stig Sandström att den drivkraft jag känner som folkpartipolitiker handlar om att det fortfarande finns orättvisor i vårt samhälle. Den vrede jag känner över det driver mig att arbeta politiskt. Den driver mig också att driva Folkpartiets politik tillsammans med mina partikamrater på ett sätt som gör att vi värnar de människor som behöver samhällets stöd allra mest. Därför har det varit viktigt att jaga regeringen i den här frågan och se till att man får fram en proposition och ett betänkande om en handlingsplan för äldrepolitiken. Från talarstolen har det i dag givits många bilder av hur det ser ut i vårt land och av hur dåligt det har fungerat. Några har också pekat på att det finns goda exempel som man också behöver ta fram. Det är helt riktigt att det är så. Det har också lett till att regeringen och utskottet har lagt fram ett betänkande. Man har pekat på några brister och också gjort tillkännagivanden inom de här områdena. Vi i Folkpartiet tycker framför allt att det är bra - det var också Kerstin Heinemann inne på tidigare - att man understryker att det är viktigt att medicinskt ansvariga läkare kopplas till boendeformerna och att man får en kompetens inom det medicinska området och även tillräckligt med sjuksköterskor. Man kan väl ändå säga - eftersom Stig Sandström också var inne på det tidigare - att det fanns brister i den ädelöverenskommelse vi gjorde. Den analys av vad ädel innebar som gjordes tidigare kan jag inte ställa upp på. Vi politiker måste ha ett sådant mod att vi ändå kan fatta beslut som gör att vi rättar till de brister som vi har fattat beslut om tidigare. I olika rapporter som har lämnats det sista halvåret kan vi också läsa om vilken villrådighet och oro det finns hos personalen när man ställs inför svåra situationer. Det är inte bara det att man känner att man är ensam och att det är brist på personal. Man känner också att man inte riktigt har den kompetens som behövs inför de nya krav som ställs för att jobba i åldringsvården. Det visar ju på att det finns ett oerhört stort behov när det gäller fortbildning, vidareutbildning, kompetenshöjning. Det skriver man också väldigt tydligt i betänkandet. Men det saknas någonting. Det räcker inte till. Visserligen är det en ambitionshöjning. Det finns pengar till äldreforskningen. Det är bra, det har vi saknat under många år. Det finns också ett stimulansbidrag till kommunerna för kompetensutveckling. Men det gäller inte alla. Det gäller nu den ledande personalen, chefstjänsterna, dem som skall leda verksamheten. Man gör en analys och säger att det är viktigt att den ledande personalen får tillräckligt med kompetenshöjning därför att det kommer att ha smittoeffekter. Jag menar att det ändå är viktigt att vi nu ger en klar och tydlig signal om att personalen skall känna att man får den kompetensutveckling och fortbildning man behöver för att klara sitt jobb. Man måste få känna glädje över att gå till jobbet, över att göra de insatser man skall göra där. Men det gäller också att kunna gå hem därifrån utan att ha ont i magen varje dag och utan att känna att man borde ha gjort mer. Därför är det viktigt att alla hjältinnor och hjältar som jobbar i äldrevården får det stöd de behöver för att klara sitt jobb. Det är viktigt. Fru talman!

Myndigheter är ju inte alltid den ideala partnern när det gäller att diskutera insatser som skall ges från det offentliga och inte heller när det gäller att ställa de där svåra frågorna. Därför har vi i Folkpartiet sedan länge jobbat för en kommunal äldreombudsman. Jag kan inte förstå att detta kan vara ett sådant orimligt krav. Jag tycker att det är självklart när vi vet att många äldre upplever svårigheter, när vi vet att många anhöriga inte vågar uttrycka det de känner, de frågor de har, det man skulle vilja få ändrat till myndigheterna. Man måste för dessa människor skapa en annan institution, genom vilken de kan känna tryggheten i att få vara med, påverka och ställa sina frågor. Vi har presenterat äldreombudsmannen som en fristående instans, dit äldre och anhöriga skall kunna vända sig med frågor och klagomål och för att få information. Den vanvård som vi har sett under den senaste tiden, de skyhöga avgifter som många här redan har talat om och som vi läser mycket om liksom även diskrimineringen av äldre visar på nödvändigheten av att införa en äldreombudsman. Varför det inte finns någon majoritet för en sådan i Sveriges riksdag är obegripligt. Jag skulle vilja höra Hans Karlsson redogöra för varför en äldreombudsman inte skulle kunna ge gamla människor möjligheter till trygghet, insyn, delaktighet och påverkan. För att gamla människors delaktighet skall öka och deras kunskap tillvaratas behövs det inte bara kontakter med samhället om deras rättigheter. För känslan av att de gamla faktiskt skall kunna spela en viktig roll i samhället är samarbetet med pensionärsorganisationerna oerhört betydelsefullt. Socialministern sade att det är en rikedom, och det är precis rätt. Det finns en enorm rikedom hos PRO och hos FPF, som Folkpartiet tycker att man borde utnyttja mycket mer. Jag kommer väldligt tydligt ihåg de stunder som jag har haft vid kommunstyrelsebordet tillsammans med PRO-föreningens ordförande Hans Hedin-Hultén i diskussioner om pensionärsorganisationernas roll och delaktighet i utformandet av äldrepolitiken i kommunen. Deras kunskaper och det som de gav till debatten blev viktiga komplement i arbetet med kommunens äldreomsorg. Det var inte så att de skulle ta över någon verksamhet, utan pensionärsorganisationerna skulle vara delaktiga. Det resulterade i att vi fick ett hundratrettiotal ideellt arbetande pensionärer i äldreomsorgen. Det är en modell med ett mer formaliserat samarbete, men det fungerade utmärkt. Det var inte bara så att gamla människor fick stöd hjälp med att läsa tidningen, handla eller vad det nu kunde vara, utan Hans och Runa och alla deras aktiva kamrater kände också att de betydde någonting. De blev faktiskt sedda i samhället och fick vara med om att forma framtiden i Fru talman! Jag tror att delaktighet är en mycket viktig äldrefråga. Fru talman! Till sist: För de gamla som har valt att bo hemma är hemtjänsten av avgörande betydelse. Professionella omvårdnadsinsatser behöver stärkas inom hemtjänsten, och det gäller i synnerhet hur uppföljningen, behovsplaneringen och tillgodoseendet av grundläggande behov skall ske för de sjuka äldre. Folkpartiet har tidigare lyft fram flera delåtgärder som skall ge den enskilde rätten till en fungerande vårdkedja, och vi lyfter fram detta igen. Vi kallar det välfärdskontrakt inom hemtjänsten. Vi har utvecklat det kontraktet i vår reservation 37, som jag yrkar bifall till. Jag skall inte utveckla detta i detalj, men som avslutning vill jag säga att välfärdskontraktet bygger på ett avtal som är uppgjort i samråd med brukarna och deras anhöriga. Vi tror att dessa åtgärder, om de genomförs, kommer att ge en bättre och tryggare hemtjänst.

Fru talman! Eva Eriksson inledde med att beklaga det samförstånd som vi har i den här debatten. Man kan kanske när man kommer in utifrån utan att deltagit i arbetet tycka att vi har lagt den politiska debatten åt sidan. Det är nu så att vi har bestämt oss för på vilka punkter vi är oeniga, och om dem debatterar vi ganska rejält, medan vi på andra områden, som i mycket rör liv och död, tycker att det ligger ett extra värde i om utskottet kan vara enigt. Det är min förhoppning att vi i utskottet även under kommande mandatperioder skall kunna jobba på det sättet. När det sedan gäller frågan om senfärdighet förstår jag om en del partier försöker vinna politiska poänger i den diskussion som pågått om när propositionen skulle läggas fram och när kammaren skulle behandla den. Men jag vill samtidigt säga att det aldrig har varit någon som helst tvekan om att de åtgärder som föreslås skulle träda i kraft den 1 januari 1999. Det har mer handlat om en praktisk hantering och en omsorg om att kunna presentera ett så bra förslag som möjligt för riksdagen. Jag kan vidare inte låta bli att ställa en fråga till Eva Eriksson om hur det hänger ihop i tillvaron och politiken. Jag läser i Dagens Nyheter i dag: "Vi vill gemensamt sänka skatten på arbete och företagande. De skatter som är särskilt hämmande för investeringar och riskkapital, som dubbelbeskattning av aktier och förmögenhetsskatt bör tas bort så snart det är möjligt." Hur är det möjligt att i en sådan här artikel föreslå mer pengar och samtidigt gå tillsammans med ett parti som inte vill anvisa mer pengar?

Fru talman! Den senaste frågan skall inte ställas till mig. Den gäller ett problem för de partier som inte har sagt ja till mera pengar till kommunerna. Vi tycker att det är viktigt att sänka skatten på arbete, så att vi får mer människor i arbete och på det sättet får mer pengar, så att vi kan säkra vård, omsorg och skola. Det är vårt budskap. Jag beklagar inte samförståndet i sig, utan det som jag oroar mig för är den politiska debatten i ett demokratiskt perspektiv. Jag tror att man i en demokrati far illa av att ge en bild av att det bara finns svart och vitt. Så är det inte. Det finns faktiskt en väldigt viktig politik som ligger däremellan. Det är också viktigt att den politiken får vara med i debatten och att vi får en möjlighet att föra fram kritik och tala om att samförståndet ger en dämpande effekt på det demokratiska samtalet. Jag tror inte att jag är ensam om att se saken på det sättet.
Fru talman! Jag vill till att börja med be om ursäkt för att jag överskred den tillmätta repliktiden. Jag skall försöka att sköta mig bättre den här gången. Eva Eriksson! Jag vill återkomma till att det inte går ihop att å ena sidan säga att ni vill ha mer resurser till kommuner och landsting nu, å andra sidan säga att ni vill att skatten skall sänkas nu. Om vi nu skall ha mer resurser till vård och omsorg, och det är Eva Eriksson och jag helt överens om, måste kostnaden för detta betalas. Den modell som Eva Eriksson förespråkar stämmer inte överens med den som Sten Jag vidhåller att detta inte hänger ihop. Det är naturligtvis ett problem för Eva Eriksson och möjligtvis för andra partier som vill vara med på den kanten, men det är viktigt att svenska folket är informerat om detta.
Fru talman! För mig hänger det ihop. Fler jobb ger mer skatteintäkter för kommuner och landsting, vilket innebär att man får mer resurser för att säkra välfärden och vården. Det är självklart så. Problemet är att Hans Karlsson och socialdemokraterna inte har förstått detta. Det är därför man accepterar att hundratusentals människor inte har några jobb. Det är självklart så. För oss i Folkpartiet är det en självklarhet att fler jobb ger mer skattepengar. Därför är det viktigt att sänka skatterna på arbete.
Fru talman! De dynamiska effekterna med att sänkta skatter skall ge fler jobb drev Folkpartiet igenom år 1990 i samband med skattereformen. De sänkta skatterna skulle finansieras med hjälp av dynamiska effekter. Det blev en katastrofal vändning. Det blev inga fler jobb. Trots att Eva Erikssons parti ingick i regeringen efter 1991 lyckades man inte. Det blev i stället en enorm ekonomisk katastrof för många, särskilt för kommuner med underskott. Jag blir förvånad över att Folkpartiet blåser upp sig så våldsamt i frågan. När vi drog i gång debatten om mer resurser till kommunerna, hade Folkpartiet inte reserverat en enda krona i sin budget. Däremot fanns 500 miljoner kronor för ombyggnad till eget rum. Det var det enda ni brydde er om hos de gamla. Däremot fanns inte någonting till personalen. Nu skall allt finansieras med hjälp av utförsäljning av kommunala bolag. Det skall tydligen ske snabbt. I och för sig kan kommunala bolag säljas ut. Men om utförsäljningen skall ske snabbt för att finansiera vården, lär man få sälja bolagen till ett underskott. Det är oerhört svårt att göra så stora utförsäljningar och samtidigt få bra priser. Folkpartiet är idog förespråkare för EMU medlemskapet. Alla säger att det innebär en ytterligare sänkning av skatteintäkterna. Hur skall Folkpartiet få sin ekonomiska politik att gå ihop med de gamlas behov?
Fru talman! Vår ekonomiska politik går ut på att fler jobb ger fler och mer skatter till statskassan. Precis som jag sade till Hans Karlsson. Det innebär att kommuner och landsting får del av de ökade skatteintäkterna. Det kommer att ge nya resurser till vård och omsorg. Vi tycker att det behövs mer pengar till kommuner och landsting. Därför har vi gått med på regeringens extra pengar. Vi har inte blåst upp oss i frågan. Vi har drivit frågorna om äldreomsorgen och de glömda gruppernas problem sedan mitten av 70-talet - och tidigare också. Liberalismen bygger på att driva kampen mot orättvisor. Marianne Samuelsson! Detta är inte att blåsa upp sig. Detta är att stå på barrikaderna och försvara de värden som partiet står för. Men jag kan blåsa upp mig för det, om det är vad Marianne Samuelsson menar.
Fru talman! Jag märker att Eva Eriksson blåser upp sig i dessa frågor. Jag tycker dock att Folkpartiet har haft ett stort ansvar, eftersom man har suttit fyra år i regeringen innan denna regering tillträdde. Många av de kommunala nedskärningarna har Folkpartiet varit med och bidragit till. Så sent som i höstas när Folkpartiet väckte sin motion fanns det inte några extra pengar till kommunerna. Det fanns det från Miljöpartiet. Vi hade redan då 4 miljarder extra till kommunsektorn utöver regeringens budget. Men Folkpartiet valde att inte ha några extra pengar. Samtidigt påstår ni att ni har värnat om de gamla. Ni har bidragit till att nedskärningarna på de gamlas resurser har fått fortgå. Ni har accepterat de kraftiga neddragningar som har skett, och ni har inte satsat på tillräckliga personalresurser för att klara en bra vård av och omsorg om de gamla. Det är ett senkommet påhitt av Folkpartiet att nu satsa. Det enda tydliga har varit ett eget rum i långvården. Den frågan har Folkpartiet drivit med all heder i många år. Visst är det bra att få välja hur man vill bo när man blir gammal. Men det hjälper inte om man blir liggande ensam utan att någon har tid att titta till en mellan varven.
Fru talman! Vi har inte från Folkpartiets sida varit med om att driva igenom socialdemokraternas nedskärningar till kommunerna i början av denna mandatperiod. Vi har sagt nej till neddragningar för de funktionshindrade. Det finns ingenting som vi har varit med om att dra ned på. Det är bra om Marianne Samuelsson läser den ekonomiska historien om vad som hände i slutet av den borgerliga regeringstiden. Då ökade faktiskt omfattningen på arbetsmarknaden och därmed jobben. Sedan övertogs arbetsmarknaden av en regering som hade en helt annan ekonomisk politik. Vad var det som hände? Det vet vi. Det Marianne Samuelsson sade om att vi inte har fördelat några andra pengar är fel. Vi pekade i våra motioner på nödvändigheten av att ha en finansiell samordning. Alla resurser som finns i transfereringssystemet skall användas. Människor skall i stället för att stå i långa vårdköer få sin vård, bli friska och återgå till arbete. På det sättet får de offentliga pengarna - våra skattepengar - arbeta. På det sättet blir det pengar att överföra till landstinget så att det blir överskott på resurser. De pengarna kan användas till äldreomsorgen. Det finns flera modeller för hur pengarna finansiellt kan samordnas. Jag har själv drivit igenom ett finansieringsprojekt i Grästorps kommun i mitt hemlän. Det fungerar utmärkt. Projektet visar att om man finansierar och samordnar resurserna i transfereringssystemet blir det resurser över. Det går att effektivisera på ett helt annat sätt. Det handlar inte om ny uppblåsbarhet från Folkpartiets sida. Vi känner att med den tradition och historia vi har när det gäller socialpolitiken kan vi blåsa upp oss i fråga om äldrepolitiken.

Fru talman! Marianne Samuelsson har i sitt anförande redovisat Miljöpartiets syn på äldrepolitiken. Jag kommer att framföra några synpunkter på betänkandet och reservationerna. I samtliga partier är vi överens om att äldrepolitiken är ett av många viktiga områden som vi behandlar i utskottet. Därför känns det bra att vi inför detta betänkande har haft extra informella möten för att försöka enas på så många punkter som möjligt. Vi har också lyckats enas på flera viktiga punkter. Jag är i stort sett nöjd med skrivningarna i betänkandet. Jag vill nämna några punkter där Miljöpartiets yrkanden har blivit tillgodosedda eller tillsammans med andra yrkanden lett till ett tillkännagivande. Ett tillkännagivande som jag gläder mig extra mycket åt är det som gäller 65-årsgränsen för personlig assistans. Jag hoppas att detta leder till att de assistansberättigade mycket snart får rätt till personlig assistans även efter 65-årsdagen. Vi vet att den gräns som finns i dag har skapat en stor oro bland de funktionshindrade. Deras behov minskar ju inte med åren. De blir snarare större. Därför blir jag litet förvånad när Hans Karlsson säger att det är av statsfinansiella skäl som man inte haft råd att ge assistans längre än till 65 års ålder tidigare. Vet man verkligen att det blir dyrare att ge personlig assistans till den gruppen? Om det skall sparas pengar på dem måste det göras en markant försämring. Annars hamnar ju kostnaderna endast i en annan samhällskassa. Ett annat yrkande som har lett till ett tillkännagivande gäller anhörigstödet och möjlighet till avlastning. Det är frågor som vi tycker är viktiga att lösa. Anhöriga måste kunna orka hjälpa sina närmaste när behov uppstår till följd av ålder eller sjukdom. Vi har fått vårt yrkande om ursprungsspråkets betydelse i vården av dementa tillgodosett. Vi tycker att det är viktigt att ge äldre invandrare möjlighet att åldras tillsammans med andra som delar deras ursprungsspråk. Det sägs att det sista en dement människa har kvar är just ursprungsspråket. Därför är detta speciellt viktigt. Fru talman! Vi har en reservation som tar upp frågan om den ekonomiska tryggheten för vissa äldre invandrare. Vi anser att det bör införas ett försörjningsstöd för invandrare med otillräckliga inkomster från socialförsäkringar eller pension. Gruppen skall inte behöva vända sig till socialtjänsten för att klara sin försörjning. Socialbidraget är ett stöd som skall vara en hjälp under en kort period, och då kan det inte vara acceptabelt att den som inte har några särskilda sociala problem under flera år skall vara beroende av socialbidrag när det är en ren försörjning som fattas. Vi har även en reservation om hemsjukvård och rehabilitering, där vi anser att rehabiliteringsarbetet behöver utvecklas och att det behövs en översyn av landstingens insatser på det här området. En bra rehabilitering ger den rehabiliterade möjlighet till ett bättre liv och underlättar för de anhöriga och för samhället. Det är en ren investering. Sedan några ord om personalsituationen. Hans Karlsson tog upp personalsituationen och talade om att det fanns en brist på personal. Som jag ser det har det försvunnit 106 000 offentliga jobb under den här riksdagsperioden. Många av dem har funnits inom just vård och omsorg. Om det nu råder en brist måste man ställa sig frågan: Varför råder det en brist? Är det en verklig brist, eller är det att många av dem som har friställts inte vill gå tillbaka till vårdjobben? Eller är det en brist inom utbildningsområdet? Jag har sett på TV att det finns vårdanställda som har börjat inom verkstadsindustrin och som säger att de aldrig skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till vårdjobben. Det kan hända att det beror på att det för tillfället är så tungt inom vårdsektorn. Jag skulle egentligen vilja ha svar av Hans Karlsson om hur han ser på bristsituationen och vad som kan vara orsaken till den. Fru talman! Jag började mitt anförande med att säga att jag tycker det känns bra att vi i socialutskottet kan samarbeta över alla partigränser i viktiga frågor. Jag hoppas att vi inför den kommande riksdagsperioden ytterligare kan förbättra det samarbetet så att de goda idéer som finns i motioner och propositioner bifalls i en större utsträckning än i dag. Det tror jag skulle vara viktigt, speciellt i sådana här frågor. Slutligen står jag bakom samtliga mina reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 5 och 9.

Fru talman! Jag skall bara kort kommentera det Thomas Julin tog upp om personalfrågorna. För Thomas Julin är det inte obekant att det råder brist inom flera professioner inom vården. Vi ser framför oss ännu större problem med att täcka upp behoven. En del av den personal som har sagts upp har valt att gå till andra yrken. Men vi skall också komma ihåg, Thomas Julin, att vi har en ålderssammansättning inom vård och omsorg där det varit väldigt stora pensionsavgångar de år vi passerat och kommer att vara det under de närmaste år som kommer. Det påverkar naturligtvis tillgången. Det är inte så att de som har fått sluta alltid har gått ut i en arbetslöshet. De har också gått till en pension.
Fru talman! Med tanke på, Hans Karlsson, att det under 90-talet försvunnit ungefär 75 000 jobb inom vårdsektorn måste det bland den här gruppen finnas väldigt många som skulle kunna återgå till det arbetet om viljan fanns, om de inte fått andra arbeten, osv. Jag, och jag gissar även Hans Karlsson, har mött många som tycker att det i dag är så ansträngande att jobba inom vårdsektorn att det tar emot att gå till jobbet. Har man då en gång blivit friställd är det inte säkert att man går tillbaka och tar ett vikariat under sommaren.
Fru talman! Om man är arbetslös, Thomas Julin, och står till arbetsmarknadens förfogande och är utbildad att jobba inom vård och omsorg är det vad som gäller. Vi har, vilket jag har försökt att visa på, haft väldigt stora pensionsavgångar under de år som har gått, och vi ser också stora pensionsavgångar framför oss. På arbetsförmedlingen i min hemkommun är det en undersköterska som söker jobb. Det är därför att vi har haft den här förändringen. Några har i och för sig också valt att byta yrke. Men det är heller inte något unikt att det sker. Jag tror att det är viktigt att se det som har hänt på personalsidan i ljuset av att vi har haft en lång period med stora förändringar. Många har då uppfattat att dessa jobb inte har hört framtiden till. Nu försöker vi göra tydligt att det är så. Vård och omsorgsjobben hör framtiden till.
Fru talman! Egentligen är vi till viss del överens. Detta är faktiskt ett skapat problem. Den brist på vårdpersonal som finns beror på de stora neddragningarna och att man inte i tid har varit ute och sett till att man utbildat ny personal. Det är riktigt som Hans Karlsson säger att den höga åldern bland vårdpersonalen innebär att det har varit stora pensionsavgångar och att de beräknas bli stora i framtiden. Det har man vetat länge utan att göra någonting åt det, och nu har vi en besvärlig situation.

Fru talman! Kan en gammal människa återfinna sin förlorade livslust genom att äta äggakaka? Får man tro Sven Fagerberg, författare och debattör, i dag en 80-årig sjukhemspatient, är det faktiskt så. I sin nyutkomna bok Pelagius skildrar han utifrån sitt eget perspektiv hur just äggakakan, denna skånska ljuvlighet, som serveras ungefär i berättelsens mitt, blir vändpunkten för Den Gamle. Inte bara matlusten utan också livslusten återvänder. All den möda personalen, i boken förklädd till jordnära, humoristiska och kloka nunnor, tidigare har lagt ned på att få honom att se de värden som livet fortfarande erbjuder kröns nu med framgång. Detta är en berättelse om åldrande och värdighet, och kanske lika angelägen att läsa som aldrig så digra utredningar om äldrevård och äldreomsorg. Utifrån de larmrapporter som alltsedan nu i höstas varit föremål för vårt intresse är vi i dag nästan färdigdebatterade kring den nationella handlingsplan för äldrepolitiken som regeringen har lagt fram. Jag konstaterar med tillfredsställelse att enigheten är stor om att det nu är viktigt för oss att råda bot bl.a. på många av de brister som ädel gav upphov till, främst inom sjukhemsvården. Alltsedan ädel infördes har såväl Socialstyrelsen som enskilda debattörer som jag själv visat på de medicinska bristerna inom sjukhemsvården, bl.a. beroende på avsaknaden av kontinuerlig läkartillgång, bristerna i demensvården, bl.a. beroende på avsaknaden av ställda diagnoser, oacceptabla avgiftsregler och behovet av bättre samarbete över huvudmannaskapsgränserna. Mycket av detta kommer nu att åtgärdas. Jag är väldigt glad över detta, men samtidigt säger jag mig själv ibland: Varför skulle det ta så lång tid? Regeringens proposition innehåller väldigt många vackra ord om inflytande, respekt, värdig vård och omsorg. Jag hoppas att de orden skall ge upphov till en förändrande diskussion om hur våra gamla i dag värderas och bemöts. Här finns stora brister som vi alla har ett ansvar för att åtgärda. Det kanske viktigaste för en trygg och värdig äldreomsorg och äldrevård beror inte enbart på ekonomin, huvudmannaskapsregler eller tillsynsansvar, utan fastmer på den attityd var och en av oss, och därmed samhället i stort, har till åldrandet. Vi vet alla att i dagens Sverige ses inte den äldre människan som den resurs hon är. Inte heller behandlas den gamla, sjuka människan på det värdiga sätt som hon borde. Attityderna till åldrandet måste förändras, och här måste vi alla hjälpas åt. I detta sammanhang måste jag återigen säga att det är mig en gåta att inte regering och riksdag inser att om det är någon grupp i vårt samhälle som är i behov av att bli synliggjord och att ha en talesman som utifrån kunskap och engagemang kan fästa uppmärksamhet på äldrefrågor är det just dessa våra allra äldsta, till kropp och själ sjuka, medmänniskor. De förmår ofta inte föra sin egen talan, och i motsats till andra sårbara grupper i vårt samhälle har de inte särskilt många som talar för sig. Mitt mångåriga krav på inrättandet av en statlig Äldreombudsman känns därför viktigare i dag än någonsin. Att vara gammal är egentligen inte att tillhöra ett ålderskollektiv. Varje gammal människa är en unik varelse. Men viktigt är att komma ihåg att var tid har sin tids gamla. De gamla vars vård och omsorg vi nu debatterar är ofta präglade av ett liv i knappa ekonomiska omständigheter och stora samhälleliga förändringar men i stor mänsklig gemenskap. Förnöjsamhet har för många av dem varit honnörsordet. Denna generation gamla har dessutom ofta sina anhöriga till stöd och hjälp. Morgondagens gamla kommer ofta att ha levt ett materiellt sett gott liv men utan den trygghet som den långvariga gemenskapen människor emellan ger. Förnöjsamhet kommer kanske inte att vara deras honnörsord - snarare rättighet. Deras anhöriga kommer i många fall att bestå av ett antal föräldrar och syskon där släkt och gemenskapsbanden förändrats genom åren. Men även denna kommande generation gamla kommer att drabbas av sjukdom och hjälplöshet. Även för dem kommer begrepp som trygghet och värdighet att bli centrala. Vi borde ställa oss frågorna: Vem kommer då att fylla den anhörigroll som är en realitet och förutsättning för dagens äldrevård? Och hur skall den äldrevård utformas som passar just dessa äldre? Sven Fagerbergs bok som jag tidigare nämnde har underrubriken Tankar från långvården. För att forma morgondagens goda äldreomsorg tror jag att vi måste vara medvetna om att den består av två delar. Den ena delen är den gemenskap och omsorg som den utifrån sin ålder "lagom friska" gamla människan behöver. Den andra delen är just den långvariga vård som Sven Fagerberg så insiktsfullt talar om. Där är honnörsbegreppet att för den som inte själv kan upprätthålla sin värdighet måste andra ta detta som sin uppgift. De vitala frågorna för oss blir då: Vad innebär begreppet värdighet för den nya generationen gamla? Redan i dag måste vi söka svaren på de här frågorna och utifrån dem forma morgondagens äldrevård. Fru talman! Slutligen vill jag säga att efter höstens larmrapporter om grava brister inom sjukhemsvården har äldrefrågorna stått i fokus. I takt med att valdagen kommer allt närmare har intresset för de här frågorna blivit alltmer synligt. Även om detta engagemang gläder mig hyser jag farhågor för att våra mest utsatta gamla kan komma att bli ett slagträ i en alltmer upptrissad valdebatt för att sedan återigen försvinna in i glömskan. Men det är min innerliga förhoppning att vi alla i denna kammare kan hjälpas åt så att dagens beslut om äldrepolitikens inriktning blir en plattform för ett ständigt pågående kreativt samtal om åldrandet som leder till ett politiskt handlande som bygger på kunskap, empati och visioner. Jag tror att endast så - i samförstånd - kan vi tillförsäkra dagens och morgondagens gamla den trygghet och den värdighet som är en förutsättning för ett gott åldrande.

Fru talman! Som sista talare, men som andra talare för Vänsterpartiet, vill jag understryka det som Stig Sandström sade om att vi är väldigt nöjda med den nationella handlingsplan för äldrepolitiken som nu har kommit. De kvalitetshöjande delarna, den förbättrade tillsynen, satsningarna på folkhälsoarbete, ökade resurser osv. är saker som Vänsterpartiet helt och hållet ställer sig bakom. Jag tänkte ändå ta upp några ekonomiska frågor. Det gäller dels i ett större perspektiv, ekonomin ute i verksamheten, dels för de enskilda människorna. Jag skall börja med några uttalanden som Margot Wallström gjorde här förut när hon höll sina anföranden. Hon pratade om att det i dag är stora ekonomiska skillnader mellan kommunerna och mellan landstingen. Jag håller verkligen med henne. Hon pratade också om att personalen har svårt att hinna med. Det är väldigt viktigt att ha tillräckligt med personal för att kunna upprätthålla en god kvalitet. Det är stora skillnader mellan kommunerna i dag. Trots de ökade statsbidragen visar det sig att många kommuner har svårt att nå upp till de balanskrav som vi härifrån riksdagen har ställt på kommunerna. Det beror på att när kommunerna får sina ökade bidrag finns det många gånger stora svarta hål som pengarna försvinner i. Från Vänsterpartiets sida har vi därför vid ett flertal tillfällen ifrågasatt kravet på att kommunerna redan år 2000 måste uppvisa balans. Visst kan man uppvisa en ekonomi i balans, men det måste också finnas en vård i balans. De behov som finns måste också motsvara vad man kan sätta in i form av resurser. Jag tycker att det är viktigt att trycka på de delarna. Regeringen har många gånger sagt att den prioriterar verksamheterna ute i kommunerna. Jag tycker att det är en bra ambition. Men det har visat sig att saneringsarbetet har inneburit att den prioriteringen inte har kunnat göras på ett tillfredsställande sätt. Jag tror att många håller med mig om detta. Ett tecken på det är bl.a. de ytterligare statsbidrag som man kommer att besluta om i vår och höstpropositionerna. Vi har en förändrad befolkningssammansättning. De kommande åren kommer antalet äldre att öka dramatiskt. Samtidigt föds det allt färre barn. Men de kullar som går i grundskolan kommer att bli större nu i slutet av 90-talet och i början av år 2000. Det kräver också mycket större resurser till verksamheterna i kommunerna och landstingen. Jag vill också trycka på något annat som har haft stor betydelse för ekonomin. Det gäller de höjda egenavgifterna och de höjda socialbidragen. Många gånger har detta trängt ut viktiga och nödvändiga verksamheter. För att gå in på den enskilda människan vill jag också ta upp något annat som Margot Wallström tog upp, nämligen de avarter av avgiftsuttag ute i kommunerna som många människor har tvingats att leva med. Reglerna för olika förbehållsbelopp har skiftat oerhört mycket mellan olika kommuner. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att man nu i betänkandet skriver att socialtjänstlagens regler måste förtydligas på det området så att människor skall kunna tillförsäkras en rimlig levnadsnivå. Vi tycker också att det är bra att man i de här sammanhangen tar hänsyn till makas eller makes ekonomiska villkor, och att det nu finns en utredare som tittar över detta och så snart som möjligt lägger fram förslag. Från Vänsterpartiets sida har vi ändå valt att skriva en reservation i frågan. Vi menar nämligen att frågan om ett gemensamt högkostnadsskydd för olika taxor och avgifter måste få sitt svar. Det finns en modell som kallas Borlängemodellen och som skulle kunna vara en föregångare till en sådan här översyn. Avslutningsvis vill jag prata om en undersökning som Socialstyrelsen gjorde för någon månad sedan. Man skulle kartlägga pensionärernas ekonomi och se om just avgifterna inom äldreomsorgen gjorde att pensionärer fick väldigt litet pengar över. Det visade sig att var femte ensamstående pensionär låg under normen för socialbidrag. Detta är ganska anmärkningsvärt. Från Socialstyrelsen var man väldigt kritisk mot kommunerna för att de inte i tillräckligt hög grad hade uppmärksammat problemet. Man var också kritisk till att många kommuner inte lämnade tillräckligt bra information till pensionärskollektivet om möjligheterna att söka bostadstillägg t.ex. Jag tycker att det är viktigt att vi lyfter fram frågorna om framför allt de ensamstående pensionärernas ekonomi. Det gäller framför allt kvinnor - det vet vi. Jag är som sagt var nöjd med att det sitter en utredare nu och ser över avgiftsfrågan för pensionärerna. Fru talman! Jag tänker inte yrka bifall till något nu, utan jag ställer mig bakom de yrkanden som Stig Sandström har gjort tidigare i dag.

Fru talman! Empati är inte enbart att ta reda på hur en medmänniska har det, utan något vida mer. Det är att ta reda på hur en medmänniska upplever att hon har det. Mot den bakgrunden vill jag gärna instämma i de fina ord som My Persson sade i sitt anförande. Jag vill önska både henne och Bo Holmberg, som tillsammans skall leda utredningen om vården i livets slutskede, all tänkbar framgång. Det är oerhört angeläget. Under den här debatten har det riktats vänliga ord till mig i egenskap av avgående ordförande i socialutskottet. Därför vill jag till protokollet be att få uttrycka mitt varma tack för dessa värmande ord. Efter 22 år här i riksdagen vill jag här i debattens slutskede under socialutskottets ämnesområde be att få framföra mitt varma tack till alla ledamöter och suppleanter för det goda engagemanget och för viljan att åstadkomma många samförståndslösningar. Vi har varit framgångsrika i ärenden som gäller liv och död. Ett par sådana exempel är organdonation och transplantationer och de skrivningar vi har i detta betänkande om vården i livets slutskede. Jag tackar för alla goda insatser. Jag riktar också ett tack till kanslichefen och alla medarbetare på kansliet för det utomordentligt fina arbetet under den gångna mandatperioden. Till sist önskar jag socialutskottet all tänkbar framgång under kommande mandatperioder i detta ansvarsfulla arbete. Ske alltså!
Fru talman! Jag vill också sälla mig till dem som riktar ett tack till Sten Svensson för hans utmärkta sätt att leda socialutskottet. Jag har inte fått tillfälle till det tidigare. Sten brukar ibland säga: Vilket utskott skall vara socialt, om inte socialutskottet? Sten är den som verksamt har bidragit till att det verkligen också har varit på det sättet. Tack så mycket från mig!

Fru talman! Jag representerade Vänsterpartiet i pensionsarbetsgruppen, och jag reserverade mig mot det förslag som pensionsarbetsgruppen lade fram. Vänsterpartiets huvudkritik mot förslaget var bristen på demokrati, bristen på konsekvensutredningar och - där de gick att utläsa - konsekvenserna för medborgarna. Anledningen till brådskan var att inte någon, varken Socialdemokraterna eller de dåvarande regeringsföreträdarna, ville att pensionerna skulle bli en valfråga. Majoriteten vågade inte vänta eftersom överenskommelsen då kunde utsättas för ett tryck, dvs. det tryck som väljarna kunde sätta på politikerna, och komma att spricka. Samma tankar uttrycker också statsrådet Klingvalls statssekreterare i en intervju i Dagens Nyheter. Han säger att genom att redan nu lägga fram ett förslag desarmeras frågan i valrörelsen. Med tanke på att pensionsarbetsgruppen presenterade de riktlinjer som riksdagen sedan antog redan våren 1994 och att genomförandegruppen sedan suttit i ytterligare fyra år och utrett i största hemlighet, hade det funnits tid för en rejäl remissomgång i stil med den som var vid ATP-systemets införande. Politikerna i de fem partierna har förbundit sig att ömt vårda den pensionsöverenskommelse som blev resultatet av pensionsarbetsgruppens arbete. De har gjort det på bekostnad av att förankra pensionssystemet hos medborgarna, som är de som närmast kommer att beröras av resultatet. Resultatet av överenskommelsen har blivit att de fem politiska partierna har bundit upp sig så hårt i sina ställningstaganden att de inte kunnat ta åt sig av den kritik och oro som funnits. Hade förslaget till pensionssystem beretts i god demokratisk ordning, där en folklig förankring hade varit det primära, är jag övertygad om att systemet hade sett annorlunda ut. Jag är därför övertygad om att partierna i Genomförandegruppen gett demokratin en allvarlig törn med sitt agerande. Alla dimridåer, där man valt att endast tala om en del av sanningen och förtigit andra delar, har lett till att folk i dag inte har någon tilltro till samhälleliga system. Skandia och SPP lät SIFO göra en undersökning om vad människor tror om sin pension. Resultatet visar att Genomförandegruppen lyckats bädda för ett systemskifte. På frågan om man anser att man kan lita på eller inte lita på att det svenska välfärdssamhället kommer att ge oss alla den pension vi har förväntningar på, ligger siffran på 2,2, dvs. en bra bit under medelvärdet 3. Den högsta siffran var 5. Hela 59 % tror att det individuella pensionssparandet kommer att öka i betydelse. Det nya pensionssystemet innebär ett ideologiskt systemskifte. Vi går från ett stort offentligt sparande i AP-fonderna till sparande i en premiereserv där pengarna placeras i olika privata kapitalinstitut. Vi går från ett förmånsbaserat system till ett system där pensionens storlek bl.a. blir beroende av hur mycket pengar individen satt in i systemet, den s.k. livsinkomstprincipen. Vi går framför allt från ett system där det varit enkelt att förutse och planera inför pensionen till ett system som är fullständigt ogenomträngligt och obegripligt för den enskilda individen. Nivån på pensionen kommer att vara beroende av hur många pensionärer det finns i samma åldersgrupp, hur bra eller dåligt det går för löntagarna, tillväxtens storlek osv. och dessutom hur pass skicklig man är som placerare. En av de frågor som återstår att lösa är hur man bäst skall tömma AP-fonderna. Regeringen säger i sin proposition att AP-fonderna endast behöver ha ett halvt års styrka, dvs. bara innehålla så mycket pengar att man klarar av att betala ett halvt års pensioner. Dräneringen av AP-fonderna för att i stället bygga upp sparandet i den s.k. premiereserven innebär att vi går från ett stort offentligt sparande till ett privat, enskilt sparande i olika kapitalinstitut. AP-fonderna kom till som en buffert i pensionssystemet dels vad gäller sparandet, dels för att förhindra alltför snabba svängningar i avgiftsuttaget och pensionsutbetalningarna. När ATP-systemet infördes minskade sparandet i industrin och i stället placerades pengarna i AP-fonderna, vilket förstås var en maktfråga i allra högsta grad. Det handlar nämligen om vem som har makten över kapitalet. Genom AP fonderna är det samhället som styr investeringarna. AP-fonderna har använts till uppbyggandet av välfärdssamhället. Vi hade t.ex. inte haft en så hög bostadsstandard som vi har, om inte de samhälleligt ägda AP-fonderna funnits. I stället föreslår nu regeringen tillsammans med de borgerliga partierna att pensionssparandet skall ske i den s.k. premiereserven, där det kortsiktiga vinstintresset kommer att råda, för att ge så hög avkastning som möjligt. Löntagarnas pengar kommer att användas av kapitalinstituten, kanske mot löntagarnas intressen. Det är en gigantisk maktförskjutning som nu sker från löntagarna till kapitalet. Och denna makt ger nu Socialdemokraterna frivilligt ifrån sig. Fru talman! Ett system som varit i bruk i mer än 30 år behöver reformeras och anpassas till rådande samhällsförhållanden. En bit in på 2000-talet kommer det nuvarande ATP-systemet att stå inför kostnadsmässiga och finansieringsmässiga problem genom att det inte är följsamt till samhällsekonomin. Det utsätts för demografiska påfrestningar bl.a. genom att medellivslängden stadigt ökar, vilket i sig är positivt. Den ökade medellivslängden tillsammans med hög arbetslöshet leder till att det blir allt färre som skall försörja allt fler. Hur man förändrar i ATP-systemet handlar dock om ideologi. Det viktigaste för ett pensionssystem - oavsett om det är ett ATP-system eller det nu föreliggande förslaget - är därför att bekämpa arbetslösheten. Visserligen är socialförsäkringarna pensionsgrundande, men den som inte kvalificerar sig till t.ex. a-kassan eller sjukförsäkringen drabbas extra hårt av det nya pensionssystemet. Detta gäller i allra högsta grad de unga. Statsrådets påstående i dag att regeringen skapat ett system för de unga måste ur den aspekten kännas som ett slag i ansiktet på alla arbetslösa unga människor. Hanna Zetterberg kommer i sitt anförande att tala om generationsaspekten. Den viktigaste förutsättningen för ett robust och stabilt system är att pensionerna anpassas till samhällsekonomin. Detta var självklart något som borde ha utretts innan de fem partierna föreslog alla dessa ideologiska förändringar. Dagens pensionssystem är enkelt och lättförståeligt, det är starkt omfördelande och det är solidariskt genom att det betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter. Det är administrativt enkelt med låga administrationskostnader. Det är ett kollektivt system som riktar sig till individen, och det ger en bra pension till de flesta yrkesarbetande. Med den vetskapen har den enskilda människan kunnat leva sitt förvärvsaktiva liv i valfrihet. Det är den valfriheten Vänsterpartiet vill slå vakt om. Vänsterpartiets förslag till reformerad ATP tar därför sin utgångspunkt i nuvarande. Vi förespråkar ett system som finansieras via skatter och arbetsgivaravgifter. Vi vill omvandla egenavgifterna till en allmän statsskatt. Marie Engström kommer i sitt anförande att tala om finansieringen. Pensionsutbetalningarna skall vara följsamhetsindexerade, dvs. anpassas till samhällsekonomin. Vi säger nej till premiereserv och föreslår att alla avgifter går till fördelningssystemet. Vi vill ha en beskattad garantipension på samma nivå som regeringen. Alice Åström kommer i sitt anförande att tala om garantipensionen. Vi vill ersätta den nuvarande 15 30-regel, vilket innebär att vi utökar antalet år som ligger till grund för nivån på pensionen. Om man inte utökar antalet pensionsgrundande år blir det inte nödvändigt med kompensation för barnår, studier eller plikttjänstgöring, eftersom det i vårt system liksom i nuvarande ATP-system finns utrymme för det, vilket innebär en lättnad för statsbudgeten. Vänsterpartiet anser att människor skall kunna leva ett rikt liv efter pensionen. Därför är det viktigt med ett pensionssystem som inte genom sin konstruktion tvingar människor med förslitande arbetsuppgifter och låg lön att ytterligare pressa sig för att uppnå en pension som det går att leva på. Det handlar om att ge LO-medlemmen, både den manlige metallarbetaren och den kvinnliga kommunalarbetaren, frihet att leva ett förhållandevis aktivt liv efter pensionen. Eftersom vårt alternativ innebär 30 intjänandeår i stället för regeringens livslånga intjänande omfördelar vårt system mellan klasserna och mellan kvinnor och män. Fru talman! I regeringens jämställdhetsdirektiv står: "De förslag som läggs fram av kommittéer och särskilda utredare skall alltid föregås av en analys och innehålla en redovisning av hur förslagen kan förväntas påverka, direkt eller indirekt, kvinnors respektive mäns villkor och därmed förutsättningarna för jämställdhet mellan könen." Direktivet är glasklart vad gäller granskning ur ett jämställdhetsperspektiv. Nuvarande pensionssystem är omfördelande genom att det så att säga tar från män och ger till kvinnor. Den granskning ur ett jämställdhetsperspektiv som pensionsarbetsgruppen lät göra visade också att nuvarande pensionssystem är gynnsamt för kvinnor som grupp. Genomförandegruppen förnekade länge detta avsnitt i Ann-Charlotte Ståhlbergs utredning och hävdade att ATP-systemet var dåligt för kvinnor. Vi å vår sida hävdade att det inte går att lyfta ut endast ATP-delen utan att man måste titta på hela systemets omfördelande karaktär, dvs. folkpension och ATP. Det är därför med tillfredsställelse jag nu noterar att regeringen i propositionen skriver: "Den sammantagna effekten av ATP och folkpension gynnar enligt Ståhlbergs studie snarare kvinnorna som grupp." Detta hade dock genomförandegruppen kunnat läsa sig till redan 1994, och den stora frågan för mig är hur genomförandegruppens tidigare påstående påverkat t.ex. I det ursprungliga förslaget som lades fram av pensionsarbetsgruppen fanns många förslag som skulle drabba kvinnors pensioner negativt, t.ex. fördelningen av arvsvinster och delningstal. Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott var i sitt remissvar starkt kritiskt mot båda dessa förslag. Jag som ordförande för utskottet gläder mig förstås särskilt åt att regeringen tagit till sig Vänsterpartiets kritik och gör delningstalet lika för kvinnor och män och fördelar arvsvinsterna lika mellan könen. Vi var även starkt kritiska till det förslag om delad pensionsrätt som lades fram av pensionsarbetsgruppen och som riksdagen sedan beslutade om. Om en kvinna gav sin man en pensionskrona skulle han får 1:20, men om kvinnan fick en krona av sin man skulle den kronan helt plötsligt bara bli värd 80 öre. Vi har hävdat att det finns andra faktorer än kön som avgör livslängden. Vi har också hävdat att förslaget är i strid med EG:s likabehandlingsdirektiv. Regeringen har tagit till sig även den kritiken, och med användande av Vänsterpartiets argument föreslår man att beräkningarna skall vara lika för kvinnor och män, dvs. en krona är alltid en krona oavsett om det är en kvinna eller en man som ger bort den. Jag hade dock önskat att regeringen - innan man lade fram propositionen - hade granskat hela förslaget ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett förslag som slår direkt mot kvinnor är det sätt som regeringen föreslår att kompensationen för folkpensionens basbelopp skall beräknas på. Regeringen föreslår att endast de år den försäkrade haft ATP-poäng skall folkpensionens basbelopp läggas till beräkningsgrunden. Detta kan synas könsneutralt, men det är i själva verket könsblint. De kvinnor som är födda 1938 är i dag 60 år. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig hur många 0-år de har. Det var först på 70 och 80 talen som kvinnor med full kraft trädde ut på arbetsmarknaden. Dessutom arbetade många kvinnor deltid för att dryga ut hushållskassan. 12 000 kr innebär det en kvartstid, dvs. 25 %. Hur många kvinnor har under 50-, 60 och tidigt 70-tal arbetat 25 % för att dryga ut hushållskassan och inte kunnat jobba heltid därför att det inte fanns någon barnomsorg? Jag behöver inte gå längre än till mig själv. Mina 0-år beror just på detta. Beräkningar visar att de kvinnor som har tio 0-år, vilket inte är ovanligt, kommer att förlora ca 300 kr i pension varje månad. Trots de förbättringar som gjorts anser jag fortfarande att det nya pensionssystemet missgynnar kvinnor i förhållande till nuvarande system. Till förlusten för folkpensionsbasbeloppet skall också läggas det faktum att intjänandetiden ökas från 30 år till 40 år, vilket med största sannolikhet kommer att drabba kvinnor mer än män. Fru talman! Genomförandegruppen har fått svidande kritik de senaste dagarna i bl.a. Rapport. Där lyfter man fram Riksskatteverkets beräkningar, som baseras på en tillväxt på 1,5 % i stället för Genomförandegruppens glädjekalkyler på 2 %. Riksskatteverkets beräkningar visar att pensionen minskar med ca Vårdförbundet har räknat ut att dess medlemmar får ca 1 000 kr lägre pension i månaden beroende på att de är kvinnor och inte har samma arbetsmönster som män. När Från Riksdag & Departement gör egna uträkningar visar det sig att pensionen blir cirka 15 % lägre med det nya systemet, och man påpekar också att regeringens beräkningar präglas av optimism. Regeringen har räknat med 2 % reallöneökningar, medan historien visar att reallönerna stigit med ca 0,5 % de senaste 20 åren. Regeringen räknar också med en BNP-utveckling på över 2 %. Tittar vi tillbaka ser vi att BNP-utvecklingen har varit i genomsnitt 1,4 % de senaste 20 åren. I nästa nummer av Från Riksdag & Departement har en representant från Socialdepartementet ett genmäle där han säger att regeringen måste räkna med dessa siffror för att man skall kunna göra en jämförelse med ATP-systemet, som kräver en lägsta tillväxtnivå på 2 %. Samma resonemang för statsrådet Klingvall i TV. Men varför ägnar sig inte regeringen åt att beräkna pensionsutfallet med det nya systemet för olika verkliga människor i stället för fiktiva beräkningar på fiktiva människor där allting beskrivs i rosenrött? Genomförandegruppen har bundit detta ris till sin egen rygg genom att gå ut och lova att människor skall få samma pension som med ATP-systemet. Detta är dock omöjligt med tanke på anpassningen till samhällsekonomin. Det verkar som om regeringen och de borgerliga partierna inte accepterar den verklighet vi lever i. För att verkligheten skall passa in på pensionssystemet gör man därför om den. Det nya systemet bygger på att man skall jobba från 16 till 65 års ålder för att komma i närheten av dagens pensionsnivåer. Vinnare, säger socialförsäkringsministern, är de som jobbat länge med jämn löneutveckling. Men vad gör en industriarbetare som inte orkar jobba till 65 års ålder och vars genomsnittliga pensionsålder är 57 år, eller kommunalarbetaren som tvingas i pension vid 58 års ålder? De som tvingas gå skall kompenseras, sade statsrådet Klingvall i Rapport i går och hänvisade till ytterligare utredningar. Hur blir pensionen för alla dem som i dag står utanför arbetsmarknaden eller alla dem som i dag uppmuntras till att studera och inte vet på vilket sätt deras studier skall bli pensionsgrundande? Hur skall riksdagens ledamöter kunna ta ställning till ett så ofärdigt förslag? Men framför allt: Hur skall de som omfattas av systemet kunna ta ställning? Hur skall de kunna planera för sin ålderdom? Sanningen är den att det just nu pågår nio utredningar som berör pensionsreformen. Till detta skall läggas frågan om den s.k. avgiftsväxlingen, som ännu inte är löst, och frågan om den s.k. bromsen och gasen. Vänsterpartiet anser att dessa frågor inte längre skall ägas av Genomförandegruppen. I och med beslutet i dag måste därför ansvaret för pensionssystemet överföras till riksdagen och ägas av riksdagens partier. Vi kan inte ha en parlamentarisk demokrati där inte alla partier får den information som är nödvändig för en demokratisk handläggning. Hela riksdagen och alla riksdagens partier måste tillåtas ta ansvar för de frågor som åligger riksdagen att ta ansvar för. Genomförandegruppen tillsattes av regeringen och det är därför också regeringens ansvar att upplösa den. Vänsterpartiet anser att återstående frågor skall överlämnas till en parlamentariskt sammansatt grupp, där samtliga partier är representerade. TCO-tidningen skriver i ett av sina nummer: "Låt oss hoppas att det är sista gången en så viktig fråga överlämnas till en politisk grupp som binder sig så hårt och som bara diskuterar inbördes. En beredning, byggd på djup insikt i dagens arbetsliv och strävan att förutse morgondagens, skulle gett ett hållbart pensionssystem som passar det moderna Sverige." Jag delar TCO-tidningens uppfattning och undrar samtidigt hur debatten skulle sett ut här i kammaren i dag om Vänsterpartiet bundit sig lika hårt politiskt som partierna i Genomförandegruppen och inte hade försökt att vara kvinnorörelsens, de fackliga organisationernas, pensionärsförbundens och de vanliga människornas öra in i riksdagen. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation samt reservation 4 under mom. 9. Jag står självklart bakom alla våra reservationer, och med tanke på hur jag har arbetat med just pensionssystemet skulle jag förstås helst ha velat yrka bifall till alla våra 22 reservationer. Men för att vinna kammarens gillande gör jag inte det. Tack för ordet!
Fru talman! Gärna medalj, men först en rejäl pension! Jag tänkte faktiskt läsa några dikter. Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord - var det långt eller kort, var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu - förrn vi föser dej bort, du barfotabarn i livet. Vad har barn med det här att göra? Jo, det är när man är barn och när man är gammal som man är mest beroende av stöd från samhället. Det kom ett brev om sommarsäd, om vinbärsbuskar, körsbärsträd, ett brev ifrån min gamla mor med skrift så darrhänt stor. Ord intill ord stod klöveräng och mogen råg och blomstersäng, och Han som över allting rår från år till år. Där låg i solen gård vid gård inunder Herrens trygga vård, och klara klockor ringde fred till jorden ned. Där var en lukt av trädgårdsgång och av lavendel, aftonsång, och söndagsfriden då hon skrev till mig sitt brev. Det hade hastat natt och dag, utan att vila, för att jag långt borta skulle veta det som är från evighet. Så här litet grand idylliserat tänker många sig ålderdomen. Vacker, nostalgisk och kärleksfull. Men för att med en annan diktares ögon ge en annan bild skall jag läsa några strofer ur Dan Anderssons En gamling. Och min ende son han vart bonde, och tog kvinna han liksom jag, hon regerade mest som den onde, och drev drängar med hugg och slag. Och åt mäj, som var gammal och styvbent, sa han aldrig ett hugnesamt ord, fast jag timrat de hus han fått äga, fast jag röjt varje tum av hans jord. Och en dag stod en kärra på backen, med en hösäck och bräde för två, och för kärran stod tjuguårs Blacken, och hans man var som aska grå. Och jag tänkte, jag kan väl fråga, vart färden gäller så dags, men jag ville ändå inte våga - att tiga är bäst till lags, och jag teg och jag frågade icke, och jag åt min välling i vrån, och jag hörde på hela timmen ej ett ord av min ende son. Vi stannade här. Jag är gammal, jag orkar ej tala mer, jag är liknöjd hur dagarna vandra, och hur solen går upp och ner. Men gott är vid fattighusborden få ha som en orubblig tröst: här är närmare djupa jorden och den fattiga skördens höst. Den tiden vill vi inte ha tillbaka, beroendet av en familj som kanske inte ställer upp. En pension som ger en viss valfrihet är det vi vill ha. Som jag sade förut är de mest utsatta åldrarna i en människas liv barndomen och ålderdomen. Vi ser att de som förlorat mest under 90-talet är barnfamiljer, även de med två samboende föräldrar. Konsumentverket har kommit med en undersökning, men de har inte tagit upp dem med låga inkomster eller lågpensionärerna, som hör till samma förlorare. De som har varit svagast har förlorat mest. En orsak till nedskärningarna var budgetunderskottet. Men att det skulle drabba de svagaste grupperna mest borde man ha kunnat förutse när det planerades. I mitt utskott, socialförsäkringsutskottet, har vi upprepade gånger krävt att få konsekvensanalyser av vad olika reformer skulle innebära. Men försöken har hela tiden gjorts i full skala, med hela svenska folket som försöksgrupp. 340 förändringar i socialförsäkringssystemen under 90-talet har tangerat och förstärkt varandras påverkan och ibland fått orimliga följder. Sänkning av basbeloppet, höjningar av avgifter i hemvården, sjukvård och mediciner har alla drabbat samma grupper och förstärkt sänkningen av de drabbades levnadsstandard. Sänkningen av barnbidrag och flerbarnsbidrag, bostadsbidrag, höjning av avgifter sammaledes, bara för att ta några exempel. Lågpensionärerna är fattiga och har inte en godtagbar levnadsstandard. Vid sjukvård, tandvårdsproblem och särskilt boende har de i vissa kommuner knappt fickpengar kvar för personliga utgifter. Förslaget till en reformerad ålderspension är en dålig politisk kompromiss, som inte uppfyller de mål de deltagande partierna själva ställt upp för reformen. Det är dessutom tekniskt alltför komplicerat, medför en dyrbar administration och är svårförståeligt för medborgarna. Miljöpartiet avvisar därför förslaget. Vi föreslår i stället att ett nytt förslag utarbetas som bygger på principen om en grundtrygghet, lika för alla. I andra hand, om det förslaget faller, vilket jag anar, föreslår vi att förslaget återförvisas till regeringen för komplettering på flera punkter. Ett viktigt motiv för reformen har varit att stimulera arbetsviljan genom ett mer försäkringsmässigt system med "raka rör" mellan intjänande och pension. Samtidigt skall grundtryggheten förstärkas något. Vi visar i motionen att det finns en grundläggande konflikt mellan de målen, som svårligen kan förenas på ett bra sätt i ett och samma system. En nyckelfråga härvidlag gäller om det är realistiskt att, som förutsätts i propositionen, räkna med att garantipensionen endast skall prisindexeras medan den inkomstgrundade pensionen skall följa inkomstutvecklingen. All historisk erfarenhet visar att vad som betraktas som en grundstandard för pensionärer alltid har anpassats till den allmänna inkomstnivån i samhället. Med den förutsättningen innebär det föreslagna systemet mycket stora marginaleffekter, där den inkomstgrundade pensionen blir av mycket begränsat värde för en stor del av de pensionsberättigade. Vi visar exempel där den som arbetat i 40 år med en så pass hög lön som 21 000 kr i månaden bara får 1 300 kr mer att leva av som pensionär jämfört med den som inte tjänat in någon pensionsrätt alls. Vid en inkomst på ca 18 000 kr per månad blir utfallet som garantipensionen med hyresbidrag. Det är en grundläggande svaghet att dessa marginaleffekter belyses så dåligt eller - när det gäller bostadstilläggens inverkan - inte alls. Ett viktigt motiv till att göra pensionssystemet mer försäkringsmässigt har varit att det skall stimulera en ökad arbetsvilja. Det skall vara "raka rör". När systemet blir mer försäkringsmässigt kommer också avgifterna till systemet, enligt de politiska avsiktsförklaringarna, att mer kunna ses som verkliga avgifter och inte som skatter. Resultatet har i verkligheten blivit det rakt motsatta. Den som arbetat i 40 år med en så pass hög lön som 21 000 kr får inte mer än 1 300 kr mer i månaden än den som inte har tjänat in någon pensionsrätt alls. Den faktiska ersättningsnivån kan komma att variera kraftigt beroende på antalet intjänandeår, när pensionsuttaget startar och hur medellivslängden utvecklar sig. Dessutom har vår minister i TV sagt att det är 18,5 % av livsinkomsten. Det stämmer ju inte. Det är litet drygt 18,5 % av litet över 90 %, och det blir en väldig skillnad i pensionsutfallet. 21 000-inkomsttagaren någon verklig glädje av bara 12 %. Resten, 88 %, försvinner i avtrappad garantipension och bostadstillägg samt i skatt. Sannolikt kommer 60-70 % av pensionärerna i det nya pensionssystemet att få sin pension i huvudsak bestämd av nivån på garantipensionen och bostadstillägget. Det gäller i första hand de ensamstående pensionärerna, för det är lättare att beräkna för dem. Millimeterrättvisa är en bra tanke men den fungerar inte i praktiken. Konstruktörerna av den nya inkomstpensionen har lagt ned ett stort arbete för att göra den så rättvis som möjligt. Förutom faktiskt intjänade inkomster skall också s.k. pensionsbelopp beräknas för den tid man varit barnledig, studerat eller deltagit i plikttjänstgöring. Det är inte klart än. Bo Könberg, en av huvudaktörerna i det nya pensionssystemet har i ett herostratiskt yttrande i TV sagt att systemet går att förklara på 45 sekunder, eller kanske var det en minut. Om denna utsaga är representativ för Genomförandegruppens medlemmar blir man litet skrämd. För aldrig någonsin har ett så komplicerat system lagts på riksdagens bord. Skall vi räkna med att kanske högst 1 000 personer i detta land begriper det i alla dess vindlande och labyrintiska detaljer? Hur många av riksdagens ledamöter kan med gott samvete säga att de läst och förstått alla de tusentals sidor som hittills producerats? Det är inte bara så att komplexiteten i det nya systemet har förringats. Maj-Inger Klingvall har därtill gjort sitt bästa att försköna de utfall kommande pensionärer kan räkna med i jämförelse med det nuvarande systemet. Delvis har detta skett med hjälp av orealistiska exempel på livskarriärer och en viss manipulering av reglerna för beräkningen av ATP. Det har då varit välgörande att läsa den mera realistiska analys som bl.a. funnits i nr 15 av tidskriften Från Jag skall nämna några grundläggande invändningar mot det nya systemet. Den fruktansvärda komplexiteten medför dessutom en kanske ännu oanad administrativ byråkratisering. Det hade varit lätt att modifiera det nuvarande systemet dels genom att ändra 15 40-regel, införa en följsamhetsindexering samt lägga till det positiva inslag i det nya systemet som pensionsrätt för vård av barn innebär. Det är en tanke, inte vårt förslag. Systemet är orättvist mot femtiotalisterna men gynnar fyrtiotalisterna, bland vilka många av just systemets tillskyndare finns. Jag tänker på den s.k. år 1994. Det hade varit enkelt att förlänga denna tidsgräns ytterligare ett antal år, kanske till år 2004 eller däromkring. Som det nu är kan man med skäl tala om en retroaktiv lagstiftning till nackdel för många femtiotalister. Inte så få av dem har säkerligen inrättat sina liv i tron att gällande regler för ATP poäng skulle hedras för deras del. Det nya systemet missgynnar vidare dem som lämnar sitt yrke tidigt. Ett exempel är balettens dansare och ministerns förslag om omskolning. Det känns inte bra - jag hörde det i morse. Från början utlovades att inkomsttagarna skulle kompenseras lönemässigt för avgiften till pensionssystemet. Så har inte skett. Löntagarna är dessutom förlorare genom att den pensionsgrundande inkomsten beräknas minus pensionsavgiften, som jag nyss nämnde. Systemet med arvsvinster kan antas missgynna stora delar av LO-kollektivet. Premiereservssystemet gynnar dem som har kunskaper om kapitalmarknaden eller har råd att köpa sådana tjänster. Varför skall vi spela på börsen? Det kan man göra själv. I så fall borde man sänka det med någon procent, och sedan får man planera sina inkomster. Möjligheten att ta ut sin premiepension på fem eller tio år har slopats. Som LO-tidningen mycket riktigt påpekar missgynnar detta arbetare eftersom dessa genomsnittligt dör tidigare än andra yrkesgrupper. Det nya systemet binder människor med näsan mot kvarnstenen. Vad återstår av det utrymme det nuvarande systemet ger dem som vill ägna några år åt att se sig om i världen, arbeta ideellt i tredje världen eller odla konstnärliga talanger? Så till sist några ord om garantipensionen. Den oreducerade garantipensionen innebär att en ny klasskillnad införs i Sverige. Skillnaden efter skatt kan bli avsevärd. Den som bor i t.ex. Täby får ca Gullspång. Man har räknat med 33,50 kr i skatt, men det stämmer inte. Åtminstone 36 kommuner har 34 eller mer, och de missgynnas. De oreducerade pensionen kan vidare innebära en real försämring i jämförelse med dagens system av folkpension och pensionsstillskott. Med dagens kommunala skattesatser skulle detta gälla i inte mindre än 36 av landets kommuner. Om någon tvivlar på detta är det bara att titta på den kommunala skattelistan. Man har räknat med en kommunalskatt på 33,50, men som jag sade har 36 kommuner 34 eller mer. Socialdemokraterna och de fyra andra partierna spär i sanning på den sociala skiktningen i vårt land. Sammanfattningsvis: Möjligheten till pensionsrätt för vård av barn är ett positivt inslag i det nya pensionssystemet. I övrigt ser vi inga avgörande vinster. En modifiering och följsamhetsindexering av det nuvarande systemet hade man också kunnat tänka sig. Dessutom kommer år av arbetslöshet att drabba hårt, och de som inte orkar arbeta fram till 64 drabbas också. Som Ulla Hoffmann nämnde pågår nu nio utredningar. Ändå har man inte räknat med alla problem. Frågan om förtidspensioner är också olöst. Samhället skall garantera en ekonomisk bastrygghet när människor inte kan försörja sig själva. Däremot är det inte samhällets uppgift att garantera att alla kan behålla den högre levnadsstandard de tidigare erhållit. Det här systemet har närmat sig vårt förslag om grundtrygghet eftersom största delen av människor kommer att hamna där eller lägre än vår grundtrygghet på bara garantipensionen - vår grundtrygghet är högre. Det är så krångligt att nå dit. I stället för att alla har en gemensam grundtrygghet säger vi att man skall ha det man tjänat in. De människor som tjänar så bra att de kan få en högre pension har också möjlighet att spara under sin livstid i fonder eller vad de vill, i pensionsförsäkring eller bank. Därför tycker vi att det skulle vara en solidarisk lösning att göra på det sätt som vi föreslår. Marianne Samuelsson kommer att tala om vårt förslag litet senare. Grundskyddet blir billigare på sikt. För ålderspensionen medför vårt förslag om en grundtrygghet lika för alla på sikt betydande kostnadsbesparingar. En mycket grov överslagsberäkning visar att de totala årliga nettokostnaderna kommer att ligga omkring 25 miljarder lägre än med det reformerade pensionssystemet vid den tidpunkt då nuvarande ATP system till största delen har fasats ut, dvs. om ca 25 år. Fram till dess ökar kostnadsskillnaderna mellan det nya pensionssystemet och Miljöpartiets grundskyddsmodell successivt. Jag är verkligen mycket besviken på att det här systemet, som skulle vara så rättvist och ge krona för krona, inte alls gör det. Dessutom är inte tanken så solidarisk som ATP-systemet var. Dessutom har vi fått en väldigt kort tid på oss att debattera ämnet. Jag har försökt skära ned mitt anförande, och nu ser jag att jag har tid över. Vi borde ha fått en mycket längre debattid för detta. Debatten avbryts för votering, och frågan blev inte prioriterad för att tas upp på förmiddagen. Jag känner det som att man skall ta det här med vänster hand. Fler och fler beslut tas i slutna rum i dag, för att inte tala om de som fattas nere i EU parlamentet. Det ger ett odemokratiskt system. Jag tänker på den situation då socialdemokraterna ansökte om EU-medlemskap. Pang, och så gjorde vi det. Det här gick intet till på det viset, det är längre förberett. Men allmänheten har inte fått veta någonting om detta, ingen. Vi visste inte heller någonting. Vi fick mycket dålig information. Vi hade under dessa år fem års tid ingen aning om vad det här skulle innehålla! De egenavgifter som blivit allt högre de senaste åren har flera nackdelar. En av dem är att avdragen vid den kommunala taxeringen urgröper kommunernas skatteunderlag - t.ex. i min hemkommun Borlänge som är en medelstor stad ca 49 miljoner - och tvingar till ytterligare nedskärningar som i sin tur leder till ökad arbetslöshet och nya kostnader för staten. Avdragen gynnar också höginkomsttagare mer än låginkomsttagare eftersom de har högre marginalskatt. En annan effekt av den växling till egenavgifter som nu föreslås permanentas i det nya pensionssystemet är att de som har inkomster över taket på 7,5 basbelopp i allt högre grad slipper betala avgift för den del av inkomsten som överstiger taket. Avgift utgår nämligen inte över taket i egenavgifterna, vilket de gör i arbetsgivaravgifterna. Vi anser att alla skall vara med och betala solidariskt i proportion till hela sin inkomst för de grundläggande trygghetssystemen på samma sätt som man gör för t.ex. vård, omsorg och utbildning. Genom de ökade egenavgifterna minskar det solidariska inslaget i finansieringen. Egenavgifterna bör successivt avvecklas. Det kan göras på flera sätt. Det kan delvis ske som ett led i en grön skatteväxling, där skatten på arbete sänks, medan skatterna på förbrukning av energi och naturresurser och på miljöutsläpp höjs kraftigt. Inom ramen för en sådan skatteväxling bör också arbetsgivaravgifterna sänkas för att kompensera arbetsgivarna för ökade kostnader på naturresurser. Miljöpartiet har också i annat sammanhang föreslagit att egenavgifterna sänks i samband med en allmän arbetstidsförkortning till 35 timmar per vecka de närmaste åren. Den sänkningen finansieras genom minskade kostnader för arbetslöshet när vi delar på jobben. Om det allmänna pensionssystemet begränsas till ett grundskydd enligt vårt förslag bortfaller också behovet av att bygga upp fonder till den s.k. premiereservsdelen i det nya pensionssystemet. Det betyder att de 2,5 procentenheter i avgifter som skulle gå till den fonduppbyggnaden inte behöver tas ut. Det behöver inte betyda att det totala sparandet i samhället minskar. I stället kommer troligen fler att vilja öka sitt sparande i tilläggsförsäkringar. Om avgifterna till premiereservssystemet bortfaller skapas ökat utrymme för alla att betala premier till olika tillägsförsäkringar om de så önskar. Gärna medalj, men först en rejäl pension!

Fru talman! Två måndagar med samma datum men med fyra års mellanrum är viktiga eller kanske rent av historiska dagar. Måndagen den 8 juni 1994 beslöt riksdagen om principerna för det reformerade pensionssystemet. I dag, måndagen den 8 juni 1998, går vi vidare och beslutar om lagar och regler för det reformerade pensionssystemet här i kammaren. Det är ett beslut som innebär att vi kan säkra och trygga pensionerna för framtiden i ett allmänt och obligatoriskt system som omfattar alla. ATP-reformen var en milstolpe i kampen för den sociala tryggheten, men vi vet sedan flera år tillbaka att systemet inte klarar de påfrestningar som väntar. Det är fem partier - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna - som utifrån olika ideologiska ståndpunkter kunnat arbeta fram ett förslag som alla kan ställa sig bakom. Jag vill tala om, fru talman, att vi socialdemokrater har delat upp ärendet. Mitt anförande handlar om den inkomstgrundade ålderspensionen. Lennart Fru talman! Våra pensioner har diskuterats, utretts och förbättrats praktiskt taget sedan den allmänna obligatoriska pensionsförsäkringen infördes 1913. ATP-systemet är en av våra viktigaste sociala reformer under 1900-talet. Det är naturligtvis en känslig och grannlaga uppgift att reformera ett system som ATP-systemet. Det är därför inte så konstigt om det finns de som uttrycker en oro över de förändringar som kommer att göras och vilka effekter förändringarna kan komma att innebära för egen del. I diskussionen kring pensionerna finns och har också funnits de som hävdar att det nuvarande ATP systemet fungerar och är hållbart även i framtiden, men det stämmer inte. När ATP-systemet konstruerades under 50-talet ökade tillväxten i ekonomin i genomsnitt med nästan 4 % per år. För att vara på den säkra sidan skapade man då ett pensionssystem som behöver 2 % tillväxt för att vara finansiellt stabilt. Verkligheten har, som vi alla vet, blivit en annan. Mycket annat har också förändrats sedan ATP infördes som påverkar systemet. Bl.a. har medellivslängden ökat, och den fortsätter att öka. Det betyder att pensionerna skall betalas ut under en allt längre tid med ökade kostnader som följd. Pensionsåldern har sänkts från 67 till 65 år. Antalet pensionärer ökar. När I dag är den 18 %. Om 25 år kommer andelen att vara 32 %, och självklart måste vi planera för det. ATP-systemet är inte finansiellt stabilt, och det beror bl.a. på att de intjänade pensionsrätterna och pensionerna inte följer den samhällsekonomiska utvecklingen. Om vi skulle behållit dagens ATP-system hade vi antingen behövt höja avgifterna, sänka pensionsförmånerna eller successivt höja pensionsåldern. Under våra värsta krisår var vi tvungna att fatta beslut i riksdagen om att sänka pensionsnivån. Det viktigaste med pensionsreformen är att vi också i framtiden kommer att ha ett obligatoriskt och allmänt system som omfattar alla. Pensionsreformen bygger på inkomstbortfallsprincipen. Det garanterar en standardtrygghet också för vanliga löntagare. Syftet är också att skapa ett system som är följsamt mot den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen. Eftersom det reformerade pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen innebär det att ålderspensionerna i större utsträckning än i vårt nuvarande system är direkt relaterade till individernas inkomster under livet. Varje avgiftsinbetalning påverkar den slutliga pensionen. Det som också är betydelsefullt är att pensionsreformen är ett fördelningssystem. Den pension som de yrkesverksamma tjänar in ett år används samma år för att betala pensionerna för dem som redan är pensionärer. Vi får ett generationskontrakt. Vi måste lita på att de som jobbar är beredda att betala en viss del av sin lön till dem som är pensionärer. Det är viktigt att den delen av lönesumman som går till pensioner inte blir vare sig för stor eller för liten. Om den blir för stor kommer nästa generation att få mindre pengar till t.ex. vård och omsorg. Blir den för liten kommer dagens pensionärer att få det sämre ställt. Vi måste naturligtvis se till att framtida generationer kommer att orka och vilja betala de pensioner vi bestämmer storleken på i dag. Pensionsreformen har en styrka i att pensionerna i framtiden skall följa de yrkesverksammas standard. Det nya pensionssystemet bygger på två huvudprinciper. Den ena är att den är avgiftsbaserad, vilket innebär att pensionen helt beror på storleken av inbetalda avgifter under hela livet och medellivslängden vid pensioneringen. Den andra huvudprincipen är att pensionerna anpassas till resurserna i ekonomin genom att de intjänade pensionsrätterna räknas om i förhållande till den allmänna inkomstutvecklingen och genom att de utbetalda pensionerna följer löneutvecklingen för de förvärvsarbetande. 16 % skall tillgodoräknas inom fördelningsystemet och 2,5 % inom premiepensionssystemet. Beräkningen av inkomstgrundad ålderspension skall bygga på livsinkomstprincipen, som betyder att alla inkomster under livet har betydelse för pensionsnivån och väger lika tungt oberoende av när under livet de tjänas in. Pensionerna skall finansieras med en avgift på 18,5 %. Beslut kommer att fattas senare om hur den avgiften skall tas ut. Pensionen skall motsvara värdet av alla inbetalda pensionsavgifter. Det som man har betalat in under sitt yrkesliv får man ut som pensionär. De inkomster och sociala ersättningar som i dag ger rätt till ATP ger också pensionsrätt i det reformerade systemet. Utöver verkliga inkomster ger även vissa fiktiva inkomster pensionsrätt. Sådana tänkta inkomster kallas för pensionsgrundande belopp. Staten betalar hela avgiften till pensionssystemet. Det gäller studier, barnår och plikttjänstgöring. En person som arbetar deltid eller som helt avstår från förvärvsarbete under en period i livet för att ta hand om sina små barn kompenseras genom att pensionsrätt för barnår tillgodoräknas. Barnårsrätten räknas fram på tre sätt, och det alternativ som är bäst för den enskilde används vid beräkningen av pensionsrätten. Om inte barnårsrätten hade ingått i det reformerade pensionssystemet hade pensionen för en person som t.ex. fått två barn och stannat hemma på heltid i sju år varit ca 15 % lägre. Tilläggas bör kanske att man inte behöver vara hemma med barnet eller avstå från förvärvsarbete för att få barnårsrätt. Eftersom ålderspensionsreformen innebär en genomgripande förändring av vårt pensionssystem ställs det stora krav på hur övergångsreglerna utformas. Därför föreslås att den som är född 1937 eller tidigare får ATP enligt de gamla reglerna. Men från år 2001 De som är födda 1938-1953, den s.k. mellangenerationen, skall omfattas av de reformerade intjänandereglerna enligt den s.k. tjugondelsinfasningen. Andelarna beror på när man är född. Är man född t.ex. 1938 får man 4/20 av sin pension enligt de reformerade reglerna. För personer i mellangenerationen skall alltså både ATP-poäng och pensionsrätt beräknas. De som är födda 1954 och senare får pension enligt de nya reglerna. I det nya systemet skall den inkomstgrundade ålderspensionen kunna tas ut från 61 års ålder och även kunna tjänas in efter 65 års ålder. Inkomstpensionen skall också kunna tas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels pension. Sammanfattningsvis kan man säga att det reformerade pensionssystemet bygger på sju hörnstenar: 1. Hela livsinkomsten skall ligga till grund för pensionen. 2. Alla skall ha rätt till en grundtrygghet i form av en garantipension. 3. Den reformerade pensionen skall vara kopplad till landets ekonomiska tillväxt. 4. Pensionssystemet skall bli ett stabilt system som tål demografiska förändringar, dvs. växande och minskande befolkningsgrupper. 6. Tid med små barn, värnplikt och studier skall ge pensionsrätt. 1999 och de första utbetalningarna sker år 2001. Fru talman! Det finns några frågor kvar att lösa, t.ex. utformningen av hur avgiften på 18,5 % skall tas ut. Frågorna om pensionsrätt för studier är inte lösta. De är föremål för utredning liksom bostadstilläggen för pensionärer, den övergångsvisa garantipensionen och efterlevandepensionen. Kvar finns också att lösa utformningen av den s.k. bromsen, som skall utgöra det yttersta skyddet för pensionssystemets stabilitet. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att det skall gå att införa regler om automatisk balansering. Den tekniska konstruktionen av bromsen är viktig. Regeringen har för avsikt att kunna presentera en departementspromemoria i början av oktober som sedan skall gå ut på remiss och därefter komma som proposition till riksdagen i början av 1999. Om det inte går att utforma en broms får Riksförsäkringsverket i uppdrag att övervaka pensionssystemets finansiella stabilitet. De här frågorna skall vara lösta innan pensionerna börjar betalas ut år 2001. Fru talman! Till betänkandet finns det 24 reservationer, de flesta från Vänsterpartiet. Jag tänker inte kommentera alla, utan enbart de båda första, där Vänstern och Miljöpartiet yrkar avslag på propositionerna. Vänsterpartiet yrkar avslag och vill i stället att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att komma med förslag till en rättvis pensionsreform enligt Ulla Hoffmann valde själv att lämna den tidigare pensionsarbetsgruppen och därmed ställa sig utanför - också utanför möjligheterna att påverka. Nu vill Ulla Hoffmann och Vänsterpartiet ha en ny utredning där Vänsterpartiets förslag skall vara modell för ett nytt pensionssystem. Då blir det ju inte så mycket för övriga partier i utredningen att diskutera, eftersom det redan är bestämt att det är Vänsterns modell som gäller. Jag tror att jag nu börjar förstå varför Ulla I Miljöpartiets reservation yrkar man också avslag på propositionen. Miljöpartiet gör detta för att man vill ha ett helt nytt förslag som bygger på principen om en bastrygghet som skall vara lika för alla oberoende av tidigare inkomster och ligga på en nivå på 12 000-13 000 kr per månad före skatt. Det skulle enligt Miljöpartiets uträkning bli ca 7 000 kr efter skatt för ensamstående och 5 300 kr för sammanboende med 1998 års prisnivå. Vill man ha högre standard får man ordna det själv genom frivilliga pensionsförsäkringar. Miljöpartiet anser också att detta bastrygghetssystem skall följa den allmänna inkomstutvecklingen i samhället genom någon form av inkomstindex. Hur mycket det kostar och hur förslaget skall finansieras sägs det ingenting om. Fru talman! Jag vill gärna sluta med att citera Dagens Nyheter från den 3 juni. Där skrev Anna Christensen, professor i civilrätt, i sin kolumn: "Det ser ut som om pensionsreformen nu är i hamn. Det tog ett antal år, men det var det värt. Den överenskommelse som nu har nåtts kan ses som en seger för den långsiktiga demokratin och för sakligheten i förhållande till särintressen och kortsiktig politisk retorik." Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag hade först inte tänkt ge mig in på det här med pensionsarbetsgruppens arbetssätt osv. men Maud Björnemalm tvingar mig att göra det när hon säger: Ulla Hoffmann valde att ställa sig utanför arbetet. Sanningen är den, Maud Björnemalm, att när det här uppdagades blev jag uppringd av en journalist på Göteborgsposten som frågade mig hur det kändes att inte vara med i den hemliga pensionsarbetsgrupp som hade bildats. Det är klart att Vänsterpartiet måste ha haft en väldigt stor betydelse eftersom man var tvungen att bilda en hemlig pensionsarbetsgrupp där alla partier utom Vänsterpartiet - och Ny demokrati för den delen - ingick. Vi har alltså inte valt. Sedan, när pensionsarbetsgruppen lade fram sitt förslag, tillsattes en genomförandegrupp av regeringen, och i den gruppen hade regeringen och de partier som stod bakom valt att Vänsterpartiet inte skulle vara med. Maud Björnemalm säger att när hon läste vårt förslag förstod att jag valde det här - men nu är ju "valde" fel ord - eller varför jag gör som jag gör. Jag hade ju hoppats att Maud Björnemalm kanske hade sett ljuset i Vänsterpartiets förslag, men så väl kan det väl inte vara. Maud Björnemalm presenterar förslaget som en matematisk formel. Samhällsekonomin bestämmer. Antalet pensionärer bestämmer. Medellivslängden bestämmer osv. Men jag vill hävda att det inte är en matematisk formel. Det är faktiskt politiker som bestämmer att vi skall ha ett ideologiskt systemskifte. Genomförandegruppen har satt avgiften till 18,5 % utan att man har diskuterat vad som är en rimlig nivå på pensionsutbetalningarna, alltså pensionsutfallet. Jag skulle vilja veta vad Maud Björnemalm och hennes vänner i genomförandegruppen har för avsikt att göra om det visar sig att dessa 18,5 % i avgifter inte räcker.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt vad Ulla Hoffmann menar med hemlig grupp. Jag kan inte se att vare sig den tidigare pensionsarbetsgruppen eller Genomförandegruppen har arbetat på något annat sätt än andra parlamentariskt sammansatta grupper. Det är ju inte vanligt att arbetande utredningar publicerar sig annat än med promemorior och ibland en del delbetänkanden. Det som är speciellt med Pensionsgenomförandegruppen jämfört med andra utredningar är arbetssättet. Man diskuterar och kompromissar tills man kommer överens. När det är fråga om fem partier med olika ideologiska ståndpunkter kan det självklart ta tid innan man kan komma överens; detta alltså jämfört med andra utredningar där man röstar och reserverar sig. Den totala enigheten är just styrkan i Pensionsgenomförandegruppen. Detta är viktigt för att pensionsreformen skall kunna anses stabil och hållbar, oavsett vem som är i regeringsställning. När Vänsterpartiet föreslår ett nytt pensionssystem i stället för det nuvarande säger man att det helt skall finansieras med skatter och arbetsgivaravgifter. Den del av pensionsreformen som föreslås bli finansierad genom allmän pensionsavgift eller egenavgift skall alltså i stället finansieras med statsskatt. Hur mycket skatterna och arbetsgivaravgifterna skall höjas framgår inte av Vänsterpartiets förslag men det tycker jag är viktigt att få veta. Människor har rätt att få veta det, så den frågan tycker jag att Ulla Hoffmann skall svara på.
Fru talman! Maud Björnemalm förstår inte vad det är för hemlig pensionsarbetsgrupp som jag talar om. Det är kanske inte så konstigt. Maud Björnemalm kom ju ganska nyligen med i Genomförandegruppen. Jag satt med i pensionsarbetsgruppen sedan 1993 och var med om precis den historieskrivningen. Det är enkelt att ta fram de tidningsurklippen. Jag tror att Bo Könberg senare kan beröra detta. I och för sig hade jag tänkt ta den här diskussionen med honom men jag får väl återkomma då. Vänsterpartiet har alltså inte valt att lämna pensionsarbetsgruppen, utan denna upplöstes. Sedan tillsattes en ny genomförandegrupp. Jag fick inget svar på min fråga om de 18,5 procenten. Om det beträffande nivån på avgiften, som Maud Björnemalm och övriga i Genomförandegruppen har bestämt skall vara 18,5 %, visar sig att det inte blir en rimlig nivå på pensionerna - såvitt jag förstår har man inte diskuterat vad som är en rimlig nivå - och om de 18,5 procenten inte räcker, undrar jag vad Maud Björnemalm och Genomförandegruppen då tänker göra.
Fru talman! Procentsatsen 18,5 % har vi kommit fram till efter att ha gjort noggranna beräkningar. Vi har också kommit fram till att den kan betraktas som en rimlig siffra. Jag tänker inte här exercera med olika siffror och sifferberäkningar, Ulla Hoffmann, utan nu är vi i Pensionsgenomförandegruppen överens om att
Fru talman! Först yrkar jag bifall till reservationerna 2, 6, 7 och 24, vilket jag missade i mitt anförande här tidigare. Vi i Miljöpartiet anser, liksom man i Vänstern gör, att alla partier skall vara med i fortsättningen. När beslut i dag är fattat är detta en riksdagens angelägenhet. Alla partier bör därför vara med i fortsättning. Varför har man tagit ett sådant beslut som innebär att man skall fortsätta med Genomförandegruppen när själva beslutet väl är taget? Och hur skall ATP trappas ned, och hur blir det med folkpensionen? Det finns oerhört många olösta frågor här men det kanske räcker med de här två frågorna.
Fru talman! När en arbetsgrupp får en uppgift är det väl en självklarhet att den arbetsgruppen skall slutföra den arbetsuppgift som den är tillsatt för att utföra, Ragnhild Pohanka! Miljöpartiet har lagt fram förslag om ett nytt pensionssystem men man har inte talat om vad det kommer att kosta och hur det skall kunna finansieras. Inom både Vänsterpartiet och Miljöpartiet talar man så varmt om sina system men man säger inte någonting om vad det kostar och om hur det skall betalas. Jag tycker att det, för att det skall gå att jämföra de olika systemen, är en förutsättning att man får reda på kostnaderna för vart och ett av dem.
Fru talman! Jag bollar tillbaka en fråga som jag inte fick svar på: Hur skall ATP trappas ned och folkpensionen förvandlas till garantipension? Inte heller detta är löst. Jag tycker att det är alldeles självklart att man på nytt måste ta ställning när det ett så viktigt beslut fattas i dag. Det är faktiskt det mest genomgripande beslutet på 50 år när det gäller människors levnadsomständigheter. Vi har räknat på våra pensionsförslag men inte heller jag kan på två minuter ge en redogörelse. Våra uträkningar säger att vi om ungefär 20 år - med en ganska liten tillväxt, räknar vi med - har +25 miljarder kronor enligt vårt pensionsförslag. Vi har alltså räknat på det här, Maud Björnemalm, och jag sade också tidigare här i talarstolen att det är fråga om en så pass stor förändring. Det blir självklart så.

Fru talman! Ragnhild Pohanka, den övergångsvisa garantipensionen är faktiskt under utredning. Jag kan inte säga någonting om utredningen innan den är klar. När det gäller kostnaderna avseende Miljöpartiets förslag till pension kan jag säga att jag faktiskt har läst er motion väldigt noga. Där står det ingenting om kostnaderna. För ett par år sedan räknade Finansdepartementet på detta utifrån motionen. Det kan dock inte bli en precis uträkning eftersom motionen inte är särskilt precis. Någonstans mellan tummen och pekfingret räknat kommer ert förslag att kosta staten runt

Fru talman! Mycket i den här frågan är historia. Tjänstepensionen har en lång historia. Borgerliga politiker tog faktiskt de första initiativen redan 1898. Gösta Bagge och Ivar Anderson om utredningar om tjänstepensioner. Pensionsfrågan var dock inte politiserad. SAF lade år 1954 fram förslag som kommenterades välvilligt. Påfallande positivt var Arbetarbladet i Gävle som skrev att "det skulle bli ett ståtligt monument om arbetarpensioneringen kunde lösas genom ett nytt Saltsjöbadsavtal". Tyvärr gick det inte så. Socialdemokraterna sökte inte enighet. Efter 1955/56 blev det partipolitisk strid om ATP. Svenska folket var delat i två ungefär lika stora hälfter. I folkomröstningen fick ATP-linjen endast 47,3 % av rösterna. ATP-propositionen lades ändå fram. Regeringsförslaget föll i andra kammaren. Ett beslut som påverkat medborgarna decennium efter decennium togs - inte med lottens hjälp utan med hjälp av en nedlagd röst. Det utomordentligt långtgående pensionsbeslutet drevs fram med minsta möjliga majoritet. Men stora och avgörande frågor kräver konsensus, för annars blir effekten att en knapp majoritet förtrycks av en stor minoritet. En majoritet av oss som har arbetat med det reformerade pensionssystemet har lärt läxan sedan 1950-talet. Mycket långsiktiga beslut - och det gäller pensioner - som kommer att beröra medborgare långt fram i tiden måste bygga på största möjliga enighet. Man kan inte ändra reglerna från mandatperiod till mandatperiod. Det är fel som har sagts att inte information har getts. Gå igenom tidningsläggen så ser ni hur mycket som skrivits och debatterats. Stora minoriteter får inte köras över. Det var det vi försökte arbeta med. Sammanjämkningsarbetet i Pensions och genomförandegruppen har ofta varit krävande, men svårigheterna har inte i första hand gällt partinytta utan att finna hållbara lösningar som passar människor i olika åldrar, olika förhållanden, olika yrken och inkomstslag. Här har vi alla ärligt och efter bästa förmåga arbetat för att finna bra lösningar. Samarbetet i pensionsfrågan har krävt att de olika partierna respekterar varandras åsikter och intellektuella hederlighet och ärlighet. Vi närmar oss nu en valrörelse. Jag hoppas att vi även under den försöker att tillägna oss en del av det vi lärde i det här arbetet. Det reformerade pensionssystemet har på ett antal mycket väsentliga punkter knutit an till den första pensionsutredningen, den Åkesonska. Vi har fått ett allmänt system - fortfarande. Pensionsförmåner skall följa de aktivas levnadsvillkor, och gjorda pensionsutfästelser skall vara oantastbara. Striden kring ATP ledde till att de nu nämnda kraven delvis övergavs. Det skapade i sin tur stor ekonomisk sårbarhet, något som blivit helt uppenbart åtminstone under de senaste tio åren. ATP-systemet var ett fördelningssystem där varje års avgifter skulle betala de under året utgående pensionerna. Räckte inte avgifterna fick dessa höjas. Det finns klara gränser för sådana höjningar. I ett sent stadium i beslutsprocessen infördes avsättningar till AP-fonden. Denna fonds syfte har på många sätt varit oklar. Den skulle dels "ersätta" privat sparande, dels utgöra en buffert vid en demografiskt ogynnsam utveckling. Slutligen pressade ATP-striden fram höga ingångspensioner, högre än vad som förutsetts i Åkesonska och Eckerbergska utredningarna. I slutet av 80-talet blev det helt uppenbart att ATP inte skulle hålla utan helt orealistiska avgiftshöjningar med generationskonflikter som följd. Sedan början av 80-talet gjordes återkommande förändringar i indexeringsprinciper och i förmånerna. Minst ett trettiotal stora förändringar inom ATP har gjorts. Stabiliteten och det som är så viktigt för ett pensionssystem, oantastbarheten, urgröptes. De ständiga justeringarna i ATP-systemet blev outhärdliga. Mer genomgripande förändringar krävdes. Det hade emellertid varit mycket oklokt att försöka klara ATP med smärre regeljusteringar. Att ändra 15-årsregler till 20-årsregler och 30 års lägsta intjänandetid till 35 eller 40 år skulle inte ha löst systemfelen. De betydande förändringar vi sett i sysselsättning, löneutveckling men också i reell pensionsålder, återstående livslängd efter pensionstidpunkten, demografisk utveckling etc. gör att ett stabilt pensionssystem, som skall vara oantastbart, måste bygga på fasta regler för pensionsförmånerna. Däremot är det orealistiskt att utlova fasta pensionsersättningar i förhållande till tidigare löner. Vänstern menar att det går. Pensionssystemet skall vara omfördelande och bygga på skatteinkomster, skriver de. Deras omfördelningspolitik, som för en individ omfattar en mycket lång tid, kommer att bli slumpvis och skapa stort utrymme för "planering" på andra medborgares bekostnad. Det har vi redan sett. Vänstern anser att dess förslag är rättvist. Men eftersom det är slumpartat är det orättvist och framför allt instabilt. Ett stabilt system är ett autonomt system med fasta regler. Därför måste pensionssystemet vara avgiftsbaserat. De avgifter var och en betalar in av sin lön för pensionsändamål skall ge pension. Den som arbetar fler år får högre pension än den som har en kortare livsarbetstid, allt annat lika. Det kommer att finnas ett otal individuella mönster när det gäller att tjäna in pension. Det går inte med säkerhet att ange att pensionen utgör en viss procent av en persons slutlön. Det bygger på ett sterilt statiskt synsätt. Reglerna i pensionssystemet påverkar vårt beteende. Att många metallarbetare i dag slutar att arbeta i 57-årsåldern är ingen för alla given norm. Med andra regler beter vi oss och även arbetsgivarna annorlunda. Vi kompetensutvecklar oss på ett annat sätt och ställer andra krav på lön. Kortare livsarbetstid däremot kan vi aldrig räkna med om vi samtidigt kommer att leva längre. Innebär ett avgiftsbaserat system större osäkerhet för den enskilde? Nej, reglerna ligger fast, och den enskilde får för varje arbetat år bättre möjligheter att se vilken pension de egna pensionsavsättningarna genererar. Det avgiftsbaserade systemet ger ökade möjligheter att successivt planera pensionsålderns ekonomi. Informationen om avtalsförsäkringarna håller också på grund av deras regeländringar på att förbättras. I ATP-systemet finns visserligen av staten avgivna pensionslöften men dessa har brutits nästintill fortlöpande. En ATP-pensionär har i dag fått några få kronors pensionsökning sedan 1992, en reell sänkning på 12 %. Osäkerhet finns alltid om framtiden. Det ligger i sakens natur. Men i det nya pensionssystemet blir alla påminda om denna osäkerhet och kan göra väl avvägda val om hur planeringen skall ske för pensionsåren. I det ATP-system vi har nu har ingen vetat vilka förändringar som regeringen kan föreslå och riksdagen godkänna från ett år till ett annat. ATP-systemet har ytterligare brister. Det har inte varit ett fonderat system, dvs. avgifterna har inte sparats till den enskildes pension utan de avgifter den enskilde betalat under aktivtiden har egentligen endast skapat en förhoppning om att även nästa generation kommer att betala utlovade pensioner. Detta skapar osäkerhet. Till detta kommer att fördelningssystemet är ekonomiskt ogynnsamt. Avgifterna måste vara högre för att ge lika stor pension som i ett fonderat system. Detta beror dels på ränta-på-räntaeffekter, eller sättare sagt på brist på dem, dels på att kapitalavkastningen erfarenhetsmässigt är högre än tillväxten, dels på att pensionssparandet kan placeras så att vi kan nyttiggöra oss andra länders bättre demografi, vilket berikar alla, både de som placerar sina pensionspengar och de som tar emot placeringarna. Pengarna används helt enkelt där de ger bäst avkastning. Fonderade system är också rättvisa på ett annat sätt: Den som börjar arbetar tidigt men med en sämre löneutveckling gynnas av en längre förräntningstid på sina pensionspengar. Detta gynnar LO-arbetarna. Å andra sidan brukar invändningar komma att de oftare är utslitna tidigare. Och det gör faktiskt att fonderade system skapar mer av rättvisa. Livsinkomstprincipen blir således rättvisare ju mer individuellt fonderat pensionssystemet är. Varför har då inte hela det inkomstbaserade pensionssystemet gjorts till ett fonderat system? Svaret är vår pensionshistoria. Intjänade ATP pensioner måste infrias. Detta skapar betydande problem vid en mycket snabb övergång till premiereservssystem. Därför är utformningen av det reformerade pensionssystemet någorlunda vettigt avvägt med 18,5 % avgifter före avdrag för skatt och 2,5 procentenheter därav till det fonderade systemet, premiereserven. Den ökning av premiereservsdelen som Genomförandegruppen kom fram till relativt sent i processen ger bättre pensioner. 16 % av den totala avsättningen till premiereserven svarar vid en genomsnittlig avkastning på drygt 6 % för ca 30 % av den framtida pensionen. Den ger alltså dubbelt upp. Kan premiereservsdelen successivt öka om framtida generationer anser att en ökning är ekonomiskt förnuftig? Javisst. Samtidigt kan pensionsavgifterna minska om man vill det. Ändå kan kvarvarande ATP pensioner finansieras. Det nya systemet är helt enkelt flexibelt. Minskande avgifter leder till minskande skattekilar och bättre tillväxt, och den positiva ekonomiska dynamiken vi förlorade i Sverige för några decennier sedan kan återvinnas. Det tar tid, och det är av vikt att förändringarna inte sker för abrupt. Vi som tvingades in i ATP-systemet har förlorat, tvärtemot vad som brukar framhållas. Hade vi 1960 fått fonderade system hade avgifterna för samma pension kunnat hållas mycket lägre. Våra stora systemfel hade undvikits. AP-fondernas förvaltning av ett stort kapital har varit skrämmande dålig. Det framgår av propositionen. Avkastningen räknad mellan 1960 och 1993 har varit negativ, dvs. vi har förlorat på vårt sparande. Det känns bittert att se tillbaka på alla de möjligheter vi har förlorat. Hade rätt beslut fattats under 50-talet, hade vi kunnat ha samma höga levnadsstandard som Schweiz. Det bör vi inte glömma bort, inte för att förebrå dem som kanske tänkte fel en gång utan för att lära oss av vad som gjordes fel. Det där med historia är svårt. När jag hörde Ulla Hoffmann tala om de stolta AP-fonderna och deras goda avkastning tänkte jag att vi inte kan ha tittat på samma fonder. Låt mig nu gå över till några detaljerade frågor. Mycket måste dock uteslutas. Det är viktigt med finansiell stabilitet i fördelningssystemet. Här spelar indexeringstekniken en viktig roll. Vi har valt standardstabilitet för pensionärernas skull men också fört in en automatisk broms om ekonomin är i obalans. Det har i debatten sagts att vi inte klarat av den automatiska balanseringen av inkomstindexeringen. Detta är inte korrekt. De simuleringar som gjorts har varit positiva, men arbetet är verkligen nyskapande, och därför bör stor noggrannhet iakttas. Det är därför utvecklingsarbetet måste få ta tid. Socialförsäkringsersättningar har redan tidigare varit pensionsgrundande. Däremot har aldrig några avgifter betalats. För att få ett system med en korrekt periodisering av kostnaderna valdes lösningen att avgifter skall betalas av socialförsäkringarna till pensionssystemet. Detta sägs leda till komplikationer. Nej, korrekta periodiseringar får inte vika för administrativa förenklingar. Administration skall alltid underordnas förnuftiga ekonomiska lösningar. Så återigen till premiepensionerna. Det är viktigt att notera att premiepensionerna har ett fullgott rättsligt skydd. Regeringen redovisar tydligt de bedömningar som gjorts om egendomsskyddet för de individuella tillgångskontona. I premiepensionssystemet betalas avgifter som direkt härrör från den försäkrades arbete och som förvaltas på liknande sätt som medel enligt avtal i privata pensionsförsäkringar. Att en myndighet har hand om försäkringsfunktionen kan inte få någon betydelse. En ändring utanför försäkringsgivarens försäkringsmässiga hantering som innebär att rätten till premiepension minskas till förmån för den statliga försäkringsgivaren eller annan utomstående kommer i direkt konflikt med grundlagens egendomsskydd.

Fru talman! Jag har förstått att jag kommer att få ställa mig upp rätt många gånger i bänken i dag, eftersom det bara är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som står för kritiken. Det är då bra att det finns en genomförandegrupp som kan angripa oss, så att vi kan få en anledning att säga något. Margit Gennser säger att vi i vår motion hävdar att Vänsterpartiets förslag till pensionssystem är rättvist, och det är precis vad vi gör. Jag vill bara säga till Margit Gennser att det inte finns någon enhetlig definition på vad rättvisa är. Det som för Vänsterpartiet är rättvisa är kanske inte samma rättvisa som den som Margit Gennser och Moderaterna står för. På samma sätt betyder kanske ordet solidaritet inte samma sak för Margit Gennser som det gör för mig. Man vet inte vad politikerna kan föreslå från ett år till ett annat, säger Margit Gennser, och det är alldeles riktigt. Det finns nio utredningar kvar att göra, och vad kommer i form av förslag från politikerna från ett år till ett annat från dessa utredningar? Hur kan riksdagen ta beslut i en fråga där det finns nio utredningar kvar i så viktiga frågor? En sådan viktig fråga är avgiftsväxlingen. Margit Gennser och Genomförandegruppen säger att att Om jag inte minns fel har moderaterna i en av sina motioner i anslutning till regeringens vårproposition skrivit att man har för avsikt att avskaffa egenavgifterna. Det skulle vara väldigt spännande för mig att få höra vad moderaterna har tänkt finansiera pensionssystemet med, om man tänker avskaffa egenavgifterna.
Herr talman! Låt mig börja med den filosofiska frågan vad rättvisa är. För mig emanerar rättvisa från att man skall känna till vad som skall kunna hända och att människor under lika förhållanden inte skall behandlas olika. Solidaritet är ett svårt begrepp. Jag hänvisar till Anna Christensens inlägg i Dagens Nyheter. Hon tycker att det är skönt att läsa en proposition som är saklig, som visar hur regler skall användas på ett objektivt, klart och lättfattligt sätt och att slippa värdeladdade ord som solidaritet. Jag tycker detsamma. Jag är lycklig om jag har bidragit litet grand till detta. Här har vi säkert mycket olika sätt att se på frågorna. Sedan var det en enklare fråga för mig att besvara. Den är inte så filosofisk utan gäller egenavgifterna. De egenavgifter som infördes i sjukförsäkringen - det var egentligen inte egenavgifter utan skatter - ville vi avskaffa. När de sedan överfördes till pensionssystemet förde vi fram en annan lösning, dvs. att i stället göra förvärvsavdrag i beskattningen. Tyvärr har jag inte mer tid att utreda frågan närmare.
Herr talman! Margit Gennser och jag kanske skulle kunna sätta oss tillsammans någon dag. Bo Lundgren har lovat att han skall försöka förklara detta för mig, men han har inte återkommit. Jag har nämligen ställt samma fråga till honom. Då kanske Margit Gennser kan ta över hans uppdrag. Kammaren är kanske inte rätt ställe att vara filosofisk i. Vi diskuterar just frågan om rättvisa. Margit Gennser säger att rättvisa skall innebära att jag skall veta vad som skall hända i framtiden. Någonting skall vara förutsägbart. Jag undrar om Margit Gennser anser att de 300 ändringarna i socialförsäkringslagarna de senaste åren är rättvisa? Men det var inte de ändringarna vi skulle diskutera. Nio utredningar arbetar fortfarande. Är det förutsägbart eller rättvist när det fortfarande finns nio viktiga utredningar - förtidspension, efterlevandepension, avgiftsväxling, broms, gas osv.? Jag fick inte något svar från Maud Björnemalm, så jag försöker nu med Margit Gennser. Vad händer om pensionsavgiften på 18 1⁄2 % inte räcker för att ge en rimlig pensionsnivå?
Herr talman! Först och främst hade jag ett och emellan. Jag sade att människor i lika omständigheter skall behandlas lika. Jag tycker inte om när regler ändras ofta. Det beror ofta på att reglerna inte är logiskt uppbyggda och inte är väl genomtänkta. Det är därför man har lagt ned ett stort arbete angående pensionsreformen. Då finns det större chans att de nya reglerna kommer att hålla. Där var en sista fråga, som jag tyvärr har tappat bort. Därför kan jag tyvärr inte svara på den.
Herr talman! Jag funderar på varför människor i tunga industriyrken slutar arbeta vid i genomsnitt 57 års ålder. Jag tror inte att det beror på att de inte vill arbeta utan på att de inte orkar längre. 50-talisterna har inte kunnat göra medvetna val. De kan inte göra det nu heller. Det är för sent. Hur skall det gå för dem? Sedan en liten kommentar om rättvisa. Jag håller med Margit Gennser att man skall veta i förväg. Det är en form av demokrati. En delrättvisa kan vara att få lika lön för lika arbetet och behandlas lika i likadana situationer. För mig innebär rättvisa att alla människor behandlas lika. Det är därför vi har valt grundtryggheten.
Herr talman! Låt mig först ta upp Ragnhild Pohankas fråga om metallarbetaren som inte arbetar längre än till 57 års ålder. Där finns en rad fel. Det råder inget tvivel om att ATP-systemet har inbjudit, tillsammans med avtalspensionerna, att när företag har behövt eller varit tvingade att göra av med arbetskraft har de lättast vänt sig till 57-58-åringarna och sagt att de får en försörjning. Det har ofta varit ett samförstånd mellan arbetsgivare, fack och den anställde som har lett till dessa tidiga pensionsavgångar. Sedan skärptes reglerna, och det är svårare att göra så i dag. Här kommer säkert systemet att innebära en ändrad inställning. Det betyder att arbetsgivaren måste mer fundera på hur arbetet utformas och på kompetensutveckling av arbetskraften. En hel del av dessa saker har tappats bort under de senaste 20-25 åren. Här tror jag att pensionssystemet kan leda till en bättre verklighet på arbetsplatserna och att folk får möjlighet att jobba längre. Jag tror att de flesta vill det.
Herr talman! Jag förstår att det inte finns tid till att svara på alla invecklade frågor. Men 50-talisterna har inte kunnat göra något val. De visste inte hur detta pensionssystem skulle utformas. Nu är det för sent för dem att göra ett val. Hur skall vi hjälpa dem i övergången? Det har funnits möjlighet att hjälpa dem en längre tid. Frågan om stabiliteten är inte löst. Det var för att skapa stabila pensioner som ett nytt pensionssystem togs fram. Frågan är inte löst. Skall RFV ta hand om kontrollen om frågan om stabilitet inte löses? Förutom att jag inte gillar systemet som sådant anser jag att det finns för många olösta frågor.
Herr talman! Jag har verkligen tänkt på 50 talisterna. Jag hör till dem som är moder till 50 talister. Så fort det måste göras en ändring i dessa system kan där finnas problem. Här har vi räknat med att de har 25-30 år kvar i arbetslivet - jag anser att dagens pensionsålder är för låg - och vi kommer att behöva dessa människor i arbetslivet om hundraåringarna blir fler. Jag tror inte att Ragnhild Pohanka skall bekymra sig så mycket om detta. Regler föder anpassning. Människan är ett oerhört uppfinningsrikt djur. Här tror jag inte att problemet är så stort. Stabiliteten är beroende av ekonomisk utveckling. Jag visade i mitt anförande att ATP-systemet tyvärr i hög grad har skadat vår ekonomi. Där hänvisar jag till en hel del ekonomer i Sverige och utomlands som har visat hur vi har förlorat i dynamik på grund av att alltför mycket pengar gick till AP-fonderna som inte kunde få ut pengarna till de växande företagen.

Herr talman! En av efterkrigstidens största reformer, den nya pensionsreformen, kommer nu att beslutas av riksdagen. Centerpartiet välkomnar den breda enighet som gått att uppnå och vidmakthålla under arbetet i pensionsarbetsgruppen och genomförandegruppen för pensionsreformen. Arbetet har pågått med några avbrott ända sedan hösten 1991. Riksdagens principbeslut om pensionsreformen fattades våren 1994. Det var också den 8 juni - som Maud Den breda politiska enigheten ger pensionsreformen en betydande trovärdighet. Det nya pensionssystemet blir i stor utsträckning dessutom ett självständigt, autonomt system. Det borde tillsammans borga för en stor politisk trovärdighet för det framtida pensionssystemet. Alla partier som står bakom reformen har här ett ansvar även i framtiden. Lika viktigt är att ett nytt pensionssystem står för ekonomisk trovärdighet. Medborgarna skall kunna lita på det allmänna pensionssystemet, lita på spelreglerna i det mest långsiktiga av alla trygghetssystem och lita på att pengarna och tryggheten i ålderspensionen finns där när man skall ta ut pensionen. Man skall också kunna lita på att det finns en betryggande grundtrygghet som höjer pensionsnivåerna för alla dem som av olika skäl inte har så stora pensionsrättigheter. Behovet av koppling till samhällsekonomin, ökat inflytande för medborgarna och en grundläggande ekonomisk trygghet på ålderns höst har varit centrala utgångspunkter för Centerpartiet i detta arbete. Vi är nöjda med resultatet. Det finns några hörnstenar eller grundprinciper i pensionsreformen som jag vill erinra om: Livsinkomsten skall ligga till grund för pensionen. Barnår, värnplikt och högre studier skall vara pensionsgrundande, liksom ersättningar från akassa, sjukpenning eller andra sociala försäkringar. En god grundtrygghet skall finnas i form av garantipension. Pensionssystemet skall vara kopplat till den samhällsekonomiska tillväxten. Pensionssystemet skall vara stabilt, inte gå med underskott eller överskott, och helst stimulera landets ekonomiska tillväxt. Pensionsåldern skall vara rörlig, och individen skall så lång möjligt själv bestämma när och hur man vill gå i ålderspension. Pensionssystemet skall innehålla en del eget sparande i form av premiereserv som individen själv har inflytande över och bestämmer sparform för. Det nya pensionssystemet skall införas successivt med lång övergångstid. Herr talman! Det länge stått klart att ATP systemet saknar de egenskaper som gör det robust nog att möta påfrestningar i samhällsutvecklingen. Låt mig kort peka på tre faktorer som är avgörande härvidlag. OECD:s högsta sparkvoter. Efter tio år hade sparandet minskat, och hushållssparandet hade minskat till rekordlåga nivåer. Sparandet i svensk ekonomi har förblivit lågt ända fram till 90-talets början. Det har enligt Centerpartiet medverkat till att Sverige haft en långsammare ekonomisk utveckling än flertalet OECD-länder. 2. ATP-pensionen är svår att beräkna i förväg. Genom kombinationen 30 förvärvsår och 15 bästa inkomstår har en relativt säker prognos för individuella pensioner inte kunnat göras förrän i 55 årsåldern. Motiven för kompletterande sparande eller andra åtgärder för att förbättra ekonomin under pensionsåldern har därigenom försvagats. Resultatet har just blivit ett lågt hushållssparande. 3. Under år med hög inflation och låga eller sjunkande realinkomster har pensionsutbetalningarna ökat kraftigt medan löntagarnas inkomster stagnerat. ATP-systemet har därigenom varit omvänt stabilt, dvs. instabilt, gentemot den samhällsekonomiska utvecklingen. I det nya pensionssystemet får medborgarna varje år ett besked om intjänad pensionsrätt och underlag för att bedöma framtida pension vid oförändrad inkomst. Det ger varje år underlag för att bedöma behovet av kompletterande pensionssparande, arbete för ytterligare inkomster och studier för att kvalificera för ökade inkomster. Kort sagt: det ger individen överblick och större inflytande över sin egen situation i pensionssystemet. Varje krona i inkomst för svartjobb blir dessutom en förlorad pensionsrätt. Det nya pensionssystemet motverkar på detta sätt svartjobb betydligt mer än vad ATP-systemet gör. En av de stora nyheterna i det framtida pensionssystemet blir det egna sparandet, premiereserven. Den innebär att 15-20 miljarder kronor varje år avsätts för individuellt sparande i det allmänna pensionssystemet. Sverige går från att vara ett land med ett mycket stort kollektivt sparande till att bli ett land med betydligt större andel individuellt sparande. Den sammanlagda behållningen i premiereservssparandet kommer på sikt att överstiga 1 000 miljarder kronor medan AP-fonderna kan minskas något från dagens ca 700 miljarder. AP-fondens uppgift som buffertfond kommer att renodlas. Individerna får makten i detta stora decentraliserade system för kapitalförvaltning. Det kommer med största sannolikhet också att leda till en mer decentraliserad kapitalbildning i den svenska ekonomin. När drygt fem miljoner medborgare var och en får välja inriktning och form för sitt sparande hos en mångfald av kapitalförvaltare - och med möjlighet att byta - kommer de sparade medlen lättare att nå alla delar av vår ekonomi, även de mindre företagen och de mindre kommunerna, etc. AP-fondernas insatser har genom åren främst riktats till de större kommunerna, landstingen och de större företagen och använts för att finansiera miljonprogrammets bostadsbyggande. Centerpartiet har varit pådrivande för att få till stånd ett system med sparande i premiereservens form. Det ökar individernas inflytande och stärker ansvarskänslan, och det kommer sannolikt att bidra till en decentralisering av kapitalmarknaden. Herr talman! Fyra års pensionsrätt för barnår införs i det nya systemet, även retroaktivt från 1960. Det får stor betydelse främst för alla kvinnor som avstått eller minskat sin inkomst för att ta ett stort ansvar för barnen. Systemet gäller självfallet för både kvinnor och män, men får i praktiken störst betydelse för kvinnorna. Möjligheten för makar att dela pensionsrätt förbättras dessutom. Störst betydelse för kvinnorna får också det nya systemet för grundtrygghet. Garantipensionen ersätter dagens folkpension, pensionstillskott och särskilda grundavdraget för pensionärer. Det betyder dels en hygglig lägstanivå för ålderspensionen, dels ett bra tillskott till pensionsrätten för dem som arbetat deltid eller av andra skäl haft låga inkomster. För exempelvis en kvinna som utan garantipension skulle fått 91 000 kr per år i beskattningsbar pension blir ålderspensionen med garantipension i stället drygt Att uppnå en god grundtrygghet har varit en av Centerpartiets utgångspunkter för arbetet med pensionsreformen. Det har vi uppnått. Karin Israelsson kommer senare i debatten att utveckla detta. Efter dagens riksdagsbeslut återstår en mycket viktig uppgift. Det är att införa en lika god grundtrygghet även för dagens pensionärer. Centerpartiets utgångspunkt är att samma system för garantipension skall införas för att förbättra den grundläggande ekonomiska tryggheten också för dagens ålderspensionärer. Vi anser att det system för garantipension som riksdagen nu beslutar om också skall användas för såväl dagens pensionärer som inom förtidspensioneringen och i efterlevandepensionen. Genom kopplingen till den samhällsekonomiska utvecklingen blir det nya pensionssystemet ekonomiskt trovärdigt. Pengarna kommer inte att ta slut. Nivån på ålderspensionen blir därigenom också ett betyg på den långsiktiga ekonomiska politiken. Det blir ytterligare ett motiv för en ansvarsfull finanspolitik - faktiskt ett av de viktigaste motiven. Jag noterade att när kreditvärderingsinstitutet Moody s uppvärderade den svenska ekonomin i förra veckan var ett av motiven enligt kreditvärderingsföretaget just den svenska pensionsreformen. Vi emotser fler sådana beslut som uppvärderar svensk ekonomi senare i år. Detta är ett uttryck för att Sverige nu som ett av de första länderna i världen reformerar pensionssystemet i en form som innebär ökad ekonomisk och politisk trovärdighet såväl för pensionssystemet som för landets ekonomi i sin helhet. Så skall det naturligtvis vara. Pensionssystemet är en så stor och en så viktigt del av vår ekonomi att det i sig självt påverkar om vi får en bättre eller en sämre ekonomisk utveckling och därigenom en bättre eller en sämre trygghet för medborgarna. ATP-systemet har inte helt klarat dessa målsättningar. I Centerpartiet anser vi att det nya pensionssystemet kommer att göra det bättre.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 Ett stort tack också till er alla på utskottskansliet för all hjälp och ert vänliga bemötande. Tack!

Herr talman! Det var många frågor som Ulla Att systemet kommer att bli ekonomiskt bra och stabilt beror bl.a. på att vi får tillgodoräkna oss pension utifrån de avgifter som vi kommer att betala in. Därför vet vi hela tiden hur vi ligger till och hur det hela kommer att utvecklas framöver. Naturligtvis är det många saker som inte är lösta. Det har nämnts här tidigare att det är litet synd att inte allt har kunnat bli klart till dagens beslut. Det kan man kanske tycka. Men detta är ju en väldigt stor fråga. Att då hasta fram beslut som kanske inte blir så bra måste ändå vara fel. Det måste vara bättre att man fortsätter i de olika grupperna att utforma förslag som kommer att kunna bli bra och stabila framöver. Det finns en särskild utredare som tittar på änkepensionerna och efterlevandepensionerna. Det får vi väl också så småningom ta ställning till.
Herr talman! Det är riktigt att vi skall betala in 18 1⁄2 % i avgifter. Men det innebär ju inte att vi får ut exakt 18 1⁄2 %. Det är fortfarande beroende av det som jag räknade upp tidigare, nämligen tillväxt, löneutveckling och antalet pensionärer i ens årskull. Att det kan vara det i ett samhällsekonomiskt perspektiv - det är en helt annan sak. Med kopplingen till samhällsekonomin blir det samhällsekonomiskt stabilt. Men hur det förhåller sig till den enskilde individen är någonting helt annat. Det tycker inte jag att Ingrid Skeppstedt redogjorde för bra. Man skall inte hasta fram beslut som inte blir bra. Det håller jag med. Men pensionsarbetsgruppen tillsattes 1991, riksdagen antog riktlinjer 1994 och nu - fyra år senare - har genomförandegruppen ändrat på en hel del av de beslut som fattades 1994. Det är ändå fyra år sedan, Ingrid Skeppstedt! Det står om änkepensionerna i propositionen, Ingrid Skeppstedt. Detta har alltså ingenting med efterlevandepensionen att göra, utan det handlar om de tillfälliga änkepensionerna. Det har Ingrid Skeppstedt varit med och beslutat om i genomförandegruppen skulle jag tro, och även i utskottet.

Herr talman! Jag har inte varit med i genomförandegruppen, och det tror jag nog att Ulla Hoffmann också vet. Naturligtvis är pensionen beroende av tillväxt osv. i samhällsekonomin. Men den är också beroende av premiepensionsdelen, dvs. hur den enskilde individen kan placera pengarna. Det kommer att kunna ge ett ökat tillskott till pensionen. Man har i flera exempel räknat ut att det inte blir någon större skillnad i detta pensionssystem jämfört med det gamla. Man får inte sämre utdelning i det nya systemet, utan det kan snarare bli tvärtom på grund av premiepensionsdelen.
Herr talman! Vart tog Centerns grundtrygghet vägen? Garantipensionen kan väl inte vara det som ni menade med en riktig grundtrygghet. Jag vill tacka för givande debatter i kammaren. Det är svårt att komma överens i det här utskottet. Hostar man till i förhandlingarna så ryker tre miljarder! Det är klart att det inte är så lätt att komma överens i olika frågor och gå fram gemensamt då. Värdegemenskapen har trots allt i många frågor varit stor. Jag vill också tacka för roliga debatter. Ibland har det väl osat litet hett, och det tycker jag att det skall göra. Man skall märka de skillnader som finns, och arbeta med de likheter och överenskommelser man kan. Vår personal har naturligtvis varit riksdagens underbaraste. Tack skall ni ha!
Herr talman! Just det system som vi nu skall fatta beslut om, där det finns en form av garantipension, är en del av vår grundtrygghet. Den grundtrygghet som Centern föreslår även i andra system bygger på att det skall finnas ett garantibelopp eller en grundtrygghet i botten. Därutöver skall det hela kompletteras med en inkomstrelaterad del. Jag tycker att också Ragnhild Pohanka till viss del skulle vara nöjd med det här systemet. Det är ju en form av grundtrygghet här som ni också förordar. Ragnhild Pohanka nämnde det också i slutet av sitt anförande.
Herr talman! Det är naturligtvis en helt annan uppbyggnad. Att de flesta sedan hamnar på garantipensionsnivån gör att vi tycker att den är för låg. När vi pratar om pengar har vi räknat ut vad detta kostar. Enligt våra uträkningar är det ett plus på 25 miljarder under ett antal år. Jag fick höra att det var ett minus på 25 miljarder, men då har man nog inte tittat på vårt förslag. Herr talman! Ingrid Skeppstedt nämnde de nio utredningarna och att det är litet synd att man inte har blivit klar på någon punkt. Jag tycker att det är så väsentliga punkter, så jag förstår inte hur man kan sätta detta i sjön. Anser Ingrid Skeppstedt att tillräckligt mycket är klart i det här pensionsförslaget?
Herr talman! Vi har diskuterat detta i utskottet, som Ragnhild Pohanka också vet. I betänkandet har utskottet pekat på vikten av att det som inte är klart blir klart. Vi förutsätter att det är klart innan förslaget träder i kraft. Det tror jag på. Det kommer att vara klart. Där tror jag inte att det kommer att finnas några problem. Till slut vill jag också tacka Ragnhild för den tid som vi har varit tillsammans i utskottet och för de fina diskussioner som vi har haft. Tack så mycket!